Folkpartiets partigrupp har som suppleant i konstitutionsutskottet under Olle Wästbergs i Stockholm ledighet anmält hans ersättare Gertrud Hedberg och som suppleant i utrikesutskottet under Rune Ångströms ledighet anmält hans ersättare Ulla Orring.

Herr talman! I denna första del av diskussionen om konstitutionsutskottets betänkande är tanken att vi i första hand skall uppehålla oss vid frågan om kollektivanslutning. Om en stund kommer Hilding Johansson att med utgångspunkt i föreningsfriheten försöka motivera varför socialdemokraterna accepterar anslutning av medlemmar som inte personligen har tillfrågats om huruvida de sympatiserar med det socialdemokratiska partiets idéer. Det har, herr talman, Hilding Johansson gjort många gånger förut — med skralt resultat. En sjuk sak kan helt enkelt inte försvaras. Sju gånger har riksdagen funnit att kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är oförenlig med de grundläggande värderingar och principer som vårt fria och öppna svenska samhälle bygger på. Sju gånger har socialdemokraterna tidigare vägrat att låta dessa entydiga riksdagsuttalanden lända till efterrättelse. Riksdagen skallinte komma och lägga sig i vad vår partikongress och fackföreningsrörelsen beslutar om, har man brukat hävda. Både kollektivanslutningen och den socialdemokratiska vägran att acceptera riksdagens uppfattning saknar motstycke i vårt lands demokratiska historia. Först några ord om kollektivanslutningen. Hundratusentals socialdemokratiska partimedlemmar har hamnat i partiet genom ett enkelt beslut på ett fackföreningsmöte. En handfull mötesdeltagare har anslutit tusentals fackmedlemmar, många som sannolikt blivit medlemmar i facket för den fackliga sammanhållningens och solidaritetens skull, men som inte haft för avsikt att därigenom ta partipolitisk ställning. Någon förfrågan om vad de innerst inne tycker har de som sagt var inte fått. I några fall har det t.o.m. visat sig att de inte ens efteråt har fått reda på vilka välsignelser som vederfarits dem genom fackklubbens ställningstagande. Hur kan någonting sådant över huvud taget försvaras? Att hänvisa till föreningsfriheten är ytterst en oförrätt gentemot de värden som den friheten syftar till att skydda. Vem hade trott att rätten att sluta sig samman för att bli ett bålverk mot förtryck och för att ge ett bidrag till mångfald och pluralism i samhällsdebatten av somliga skulle komma att utnyttjas för att tilltvinga sig en gunst som man uppenbarligen inte tror sig kunna få på annat sätt? Föreningsfriheten blir i socialdemokratisk tappning ett verktyg för övergrepp gentemot enskilda människors integritet och rätt att hålla sina partipolitiska åsikter för sig själva. Att man, herr talman, har rätt att gå ur det socialdemokratiska partiet, om man händelsevis råkar få reda på att man är medlem, ändrar ingenting i vår syn på det brott mot mänsklig anständighet som kollektivanslutningen utgör. Och hur, Hilding Johansson, skall den fackmedlem bete sig som inte anser sig kunna använda reservationsrätten, som inte vill vara medlem i det socialdemokratiska partiet men som ändå vill ställa upp i det fackliga arbetet som medlem i sin fackklubb? Jag har många gånger undrat om Hilding Johansson tycker att det är pengarna värt att varje år tvingas till den förödmjukelse som riksdagsgranskningen av kollektivanslutningen väl ändå ytterst måste vara. Visst måste samvetet skrika hos en förnuftig person som Hilding Johansson, när han drar ut till försvar för partikassörernas intressen. För det är pengarna som styr. Otaliga vittnesmål i tidningar och tidskrifter har genom åren skildrat hur arbetarkommuner och partidistrikt oroats över hur partiekonomin skulle undergrävas, om socialdemokraterna som andra partier tvangs lita till stöd från bara de medlemmar som alldeles frivilligt söker sig till partiet. Så några ord om nonchalansen mot riksdagen. Sju gånger har alltså riksdagen sagt ifrån. Lika många gånger har hånfulla kommentarer riktats gentemot riksdagsbeslutet. Därför tränger sig en fråga på: Hur tycker Hilding Johansson att ett riksdagsuttalande om kollektivanslutningen egentligen skall behandlas? Som nonsens? Som obehörig inblandning? Betyder riksdagen — där så många socialdemokrater sliter för att skapa ett bättre samhälle — ingenting när dess beslut kolliderar med det socialdemokratiska partiets egna intressen? Vi moderater tycker inte att vi har rätt att bara vänta på att det socialdemokratiska partiet skall inse att man skall rätta sig efter riksdagsuttalanden. Vi är beredda att lagstifta mot kollektivanslutningen, precis som vi under hela 1970-talet gått i spetsen för en nödvändig förstärkning av de mänskliga rättigheterna — också detta dess värre ofta i strid med socialdemokraterna. I valet mellan att skydda enskilda mot organisationer eller organisationer mot enskilda står moderaterna på de enskilda människors sida som socialdemokraterna anser bör finna sig i fackets hegemoni. Jag vill, herr talman, sammanfatta frågorna till Hilding Johansson: 1. Hur skall den solidariske fackföreningsmedlem som sympatiserar med någon annan än socialdemokraterna, men inte anser sig kunna använda reservationsrätten, bete sig? 2. Vad betyder riksdagsuttalanden för Hilding Johansson? Vi trodde ett tag i höstas att vi äntligen skulle få stöd, och då från folkpartiet, för vårt krav på ett snabbt slut på kollektivanslutningen.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 Utskottet konstaterar att riksdagens uttalande ännu inte efterföljts. Då individens rätt att själv avgöra medlemskap i politiskt parti har utomordentligt stor principiell betydelse i en demokrati, bör riksdagen ånyo göra ett uttalande i denna fråga.” Det är kraftfullt så att det förslår. I radio och TV gav folkpartiledaren Ola Ullsten för någon eller några månader sedan besked om att folkpartiets tålamod nu hade sinat. Rakryggat! Äntligen, sade några av mina folkpartistiska vänner uppskattande om herr Ullstens omvändelse. När folkpartiet nu ånyo har anslutit sig till en identiskt likadan reservation som den man förra året avgav i utskottet känns det nödvändigt att för folkpartiet göra följande påpekande: Människor som känner sin åsiktsfrihet hotad gagnas lika litet av uttalanden som socialdemokraterna nonchalerar som av utstuderad TV-politik.

Herr talman! Dagens inledande debattämne, kollektivanslutningen, kan bl.a. ses som en diskussion av frågan om motsättningarna mellan föreningsfrihet och medlemmens frihet inom föreningen. Vårt land kan ju karakteriseras som en folkrörelsedemokrati. Praktiskt taget varje medborgare är ansluten till en organisation av något slag. Den kan vara av facklig eller religiös art, den kan syssla med idrott, den kan ha nykterhetseller miljöfrågor som huvudändamål. En sådan uppräkning kan göras mycket lång, för vi svenskar har nu en gång för alla mycket starka känslor inför och intressen i föreningsliv. Det är med starka organisationer som instrument som vi hävdar medlemmars och gruppers intressen och därmed påverkar samhällsutvecklingen, både direkt och indirekt. Men organisationerna ställer också krav på sina medlemmar, inte bara genom medlemsavgifter utan också genom sina stadgar som reglerar organisationens mål och arbete. Några lagar som reglerar de ideella organisationernas verksamhet har vi däremot inte. Vår regeringsform föreskriver t.o.m. uttryckligen föreningsfrihet.

Folkrörelserna står fria att besluta om sina inre angelägenheter. Nu kan man ställa frågan om inte den enskildes frioch rättighetsintressen ibland kan kollidera med organisationernas intressen. Sådant händer ju. En organisation kanske utesluter ett antal medlemmar. Men såvitt jag förstår borde det inte bli någon principkollission, eftersom den enskilde individen frivilligt har inträtt i organisationen och tagit del av dess stadgar, där Nr 29 medlemmens rättigheter och skyldigheter klargörs. Det innebär att balansen mellan den enskildes intressen och organisationernas intressen fungerar i stort sett bra. Men det finns ett stort undantag: ensamt bland de politiska partierna i vårt land emottar det socialdemokratiska partiet kollektivt anslutna medlemmar, utan att den enskilde får ta individuell ställning till detta. Anslutningen kan ske genom enkelt majoritetsbeslut i fackföreningsav delning, avdelningssektion eller fackföreningens representantskap. I det senare fallet saknar fackföreningsmedlemmen direkt inflytande över beslutet, och i många fall har han inte ens vetskap om att han blivit ansluten till det socialdemokratiska partiet. Man får alltså inte möjlighet att ta del av organisationens stadgar, dess mål osv., innan man blir medlem. Detta är en avgörande skillnad i förhållande till annan föreningsverksamhet. Reservationsrätten då? Ja, den blir i det här läget helt illusorisk. Reservanten nödgas ju ge till känna sin politiska ståndpunkt åtminstone så långt att han talar om vilket parti han inte vill tillhöra. Här måste frågorna komma som förr om åren. Hur kan ett demokratiskt parti som socialdemokratin försvara detta? Hur går det ihop med att vi på vallagsområdet i stor enighet på allt sätt försöker skydda rösthemligheten? Hur känns det att ta del av vetenskapliga undersökningar som visar att två tredjedelar av LO-medlemmarna tycker att kollektivanslutning är en olämplig form av anslutning till politiskt parti? Hur känns det att ha ca 200 000 medlemmar som ogillar anslutningen, som är oliktänkande men ändå är medlemmar i partiet — och t.o.m. är med på de interna mötena? Från tidigare debatter har vi fått lära oss att det är av historiska skäl som socialdemokratin behåller sina stadgar om att ta emot kollektivt anslutna medlemmar. Men dagens skola fostrar ju medborgaren till självständigt tänkande. Om det fanns fog för att tänka åt andra tidigare, så har vi väl i dag ändå den inriktningen att individen, medborgaren, skall tänka själv och ta ansvar för sina handlingar. Är det inte dags också för er socialdemokrater att ge den enskilde individen förtroendet att själv fatta det frivilliga beslutet att inträda i partiet? Eller är det så, att det hela är en fråga om pengar? Då avviker man på ett anmärkningsvärt sätt från Folkrörelsesverige i övrigt, där man alltid har satt idealiteten före pengarna. Herr talman! I tidigare debatter har jag uttalat förhoppningen om att den socialdemokratiska kongressen skulle besluta upphöra med kollektivanslutningen. Det hoppet grusades i höstas, trots att riksdagen sju gånger uttalat sin principiella inställning mot kollektivanslutningen. Men då får vi väl ta en ny debatt — den har redan startat — och fatta ett nytt beslut. Skulle ett nytt uttalande i dag, av samma innebörd som de uttalanden som gjorts tidigare av riksdagen, betyda en tom demonstration? Nej! Ett uttalande av den svenska folkrepresentationen är inte någon tom demonstration. Det är en viljeyttring, det är ett bidrag till upplysningen, det är ett stöd till de tusenden som ute på arbetsplatserna driver kampen mot . : å 3 ac Y kollektivanslutningen.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

Herr talman! Det är inte utan ett visst vemod som jag åter yttrar mig i den här frågan. Från folkpartiets sida har vi i flera års tid uttalat den förhoppningen att socialdemokraterna trots allt skulle vara på väg att göra upp räkningen med den här gamla ovärdiga kvarlevan. I den debatt som förts inom partiet och inom fackföreningsrörelsen har vi sett en lång rad ljusglimtar. Vi har noterat att ungefär hälften av LO:s förbundsordförande har uttalat sig emot den kollektiva anslutningsformen, att många socialdemokratiska debattörer har visat skam över att den ännu tillämpas, att opionionsmätningarna tydligt avspeglar den starka motvilja mot kollektivanslutningen som finns både bland LO:s medlemmar och bland medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Och vi har självfallet noterat att man sliter med frågan inom partiet. Nu måste det emellertid klart sägas ifrån att det går oförlåtligt långsamt. Det svenska samhället kan inte acceptera att hundratusentals människor utan någon egen positiv viljeyttring och i många fall mot sin vilja ansluts till ett politiskt parti genom kollektiva beslut på klent besökta möten. Efter den omfattande undersökning som häromåret genomfördes av professor Leif Lewin kan man uppskatta antalet kollektivanslutna medlemmar i det socialdemokratiska partiet som inte är socialdemokrater till mellan 100 000 och 200 000. Därtill kommer många människor som visserligen sympatiserar med socialdemokraterna men som inte av fri vilja skulle ha anslutit sig till partiet.

För några år sedan gjorde professor Walter Korpi en studie om medlemmar i Metall. I hans urval visade det sig att närmare hälften av metallarbetarna, 46 96 inte visste om huruvida avdelningen var ansluten eller inte. I de avdelningar som var anslutna visste bara 55 26 om att så var fallet. Det finns ännu värre siffror. I de försök som f. n. pågår med frivillig, kostnadsfri anslutning till partiet i några fackavdelningar i sydöstra Sverige lär det enligt tidningsuppgifter vara endast 20 96 av de tidigare kollektivanslutna medlemmarna som utnyttjat erbjudandet om individuellt medlem skap. Skulle dessa uppgifter vara riktiga och skulle tendensen vara Nr 29 densamma i övriga förbund och i övriga delar av landet, skulle kanske antalet ofrivilligt anslutna stiga till över en halv miljon personer. I så fall skulle majoriteten av medlemmarna i det socialdemokratiska partiet vara medlemmar mot sin vilja. Nu skall jag inte dra fler siffror. Men låt mig erinra om att det bakom alla dessa siffror finns enskilda, förorättade människor, människor vilkas integritet har blivit kränkt, vilkas valhemlighet har blivit röjd, som blivit trakasserade på sina arbetsplatser och som valt att huka sig för kamraternas åsiktstryck. Det finns åtskilliga i denna kammare som kan berätta om hur kollektivanslutningen fungerar i praktiken — fjärran från Hilding Johanssons försäkringar om att man alltid kan reservera sig. Kollektivanslutningen måste bort. Från folkpartiets sida har vi konsekvent hävdat att det är socialdemokratins sak att rensa i sitt eget stall, och vi har därför hittills avvisat tanken på lagstiftning. Fortfarande är det vår bestämda uppfattning att det vore mycket bättre om frågan kunde lösas utan lagstiftning. Men jag måste också erkänna att vårt tålamod är på upphällningen vid det här laget. Jag har stått i denna talarstol och sagt mig vara övertygad om att det inom det socialdemokratiska partiet finns dolda fonder av anständighet, att det finns en genuin vilja att utplåna den skamfläck som kollektivanslutningen utgör. Men jag måste också erkänna att jag blivit alltmer besviken på socialdemokratin allteftersom frågan långhalas från den ena kongressen till den andra. Nu föreslår vi åter ett uttalande från riksdagen. För min del misstänker jag att det är sista gången vi väljer den linjen. Om frivilliglinjen inte fungerar tvingas vi att överväga ett lagligt skydd för den enskildes rätt att själv välja om han vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket. Med en sådan lagstiftning skulle det klart markeras att det i Sverige inte bara finns en positiv föreningsrätt utan också en negativ föreningsrätt, inte bara en rätt att bilda föreningar och gå med i föreningar utan också en rätt att stå utanför föreningar. Det är också en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. För dagen nöjer jag mig alltså med att yrka bifall till den reservation som avgetts av Bertil Fiskesjö m.fl. Jag vill samtidigt nämna att jag i Europarådet, tillsammans med delegater från flera andra länder, inom kort kommer att väcka en motion om att rätten att stå utanför en förening skall skrivas in i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Jag är för min del övertygad om att det initiativet kommer att få stöd också av socialdemokrater och socialister i många länder. Herr talman! Den här debatten vore inte komplett, om jag inte åter gav Hilding Johansson chansen att besvara en fråga som vi ställt i många år men ännu aldrig fått besvarad: Vad är det, Hilding Johansson, för fel på principen att varje människa själv skall bestämma om hon eller han vill vara medlem i ett politiskt parti och i så fall vilket? Hilding Johansson har haft många år att grubbla över den frågan. Kan vi nu äntligen få ett svar?

Herr talman! Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti är ett sorgligt kapitel i riksdagens historia. Det socialdemokratiska partiet får här ta på sig huvudansvaret för att de borgerliga partierna år efter år kan utnyttja denna osunda företeelse. Vi vet att kollektivanslutningen är omtvistad inom arbetarrörelsen och har varit det ända sedan införandet. Främsta skälet är att kollektivanslutningen är hämmande för fackföreningsrörelsen, den blir alltså inte fri och obunden. Vilka maktcentra skall fackföreningsrörelsen vara oberoende av, och på vilket sätt skall man vara oberoende? Det är frågeställningar som är värda att diskutera. Det finns tre viktiga maktcentra som fackföreningsrörelsen måste stå oberoende av, nämligen staten, kapitalägarna och de politiska partierna. För att börja med fackföreningsrörelsen och partierna skall vi komma ihåg att i fackföreningsrörelsens begynnelse var det liberalerna som stod för inflytandet. När den socialistiska arbetarrörelsen utvecklades var en av uppgifterna att frigöra fackföreningsrörelsen ur de liberala, dvs. de borgerliga, bojorna. Hur skall nu förhållandet vara mellan det socialistiska arbetarpartiet och fackföreningsrörelsen? Den unge Hjalmar Branting utvecklade utförligt detta tema i sitt berömda Gävletal under rubriken Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk. Arbetarna måste rikta sin uppmärksamhet åt två olika håll, sade Hjalmar Branting. För det första måste de organisera sin klass som politiskt parti, vilket sätter som mål för strävandena att få den politiska makten i sina händer. För det andra måste de organisera sig för att i någon mån kunna hålla kapitalisterna stången i den dagliga, ekonomiska kampen för sin brödföda. Hjalmar Branting fortsatte: ”Naturligtvis böra bägge dessa organisationer, den fackliga och den politiska, gå hand i hand och gemensamt arbeta för det stora målet: arbetarklassens fullständiga frigörelse. Men erfarenheten har allestädes visat det lämpligaste, att de bägge organisationerna ej alldeles sammanblandas.” Det avgörande skälet för detta är att fackföreningsrörelsens och fackföreningens mål är att organisera alla arbetare på en arbetsplats eller ort, oavsett vilka politiska eller religiösa uppfattningar arbetarna där har. Det skall alltså vara fackföreningar som är oberoende i förhållande till politiska partier, men som arbetar gemensamt med den politiska arbetarrörelsen för arbetarklassens fullständiga frigörelse. Det här är naturligtvis inget oberoende av det slag som borgerliga partier och Svenska arbetsgivareföreningen önskar för fackföreningsrörelsen. Dess attacker syftar i grund och botten till ett oberoende som försvagar arbetarrörelsen. När det gäller fackföreningsrörelsens förhållande till de två övriga sociala maktcentra — staten och kapitalägarna — är socialisterna i princip överens om att fullständigt oberoende skall råda. De borgerligas attack sker alltså inte i omsorg om arbetarna utan har till syfte att försvaga arbetarrörelsen. Tyvärr bidrar det socialdemokratiska Nr 29 partiet till detta genom att inte upphöra med kollektivanslutningen. I en livaktig demokratisk folkrörelse måste gräsrötterna kunna komma till tals på ett meningsfullt sätt — ja, t.o.m. kunna säga obehagliga saker till sin ledning. Om man vill lyssna till rörelsen, kan man inte först klavbinda den med partilojalitet till hundra procent och sedan lyssna till en rörelse som på grund av denna lojalitet inte gör sig hörd. Exempel på detta finns i stor mängd. Då kan ju arbetarrörelsens ledning bara få tillbaka sitt eget eko. I detta läge blir det farligt: borgerliga krafter kan utnyttja detta förhållande, att partiombudsmän styr över de fackliga besluten med hänvisning till kollektivanslutningen. Till Hilding Johansson skulle jag vilja säga följande. Låt den utredning och den försöksverksamhet som Hilding Johansson talade om i föregående års debatt bli verklighet! Sätt fart! Det brådskar! När vi i riksdagen tar upp frågan om kollektivanslutningen tänker vi också på den kollektiva anslutningen till statskyrkan. Även den måste upphöra. Dessa två ting — kollektivanslutningen till statskyrkan och kollektivanslutningen till ett politiskt parti — går inte att jämföra, säger man från borgerligt håll. Nej, det är visserligen inte precis samma sak, men det är i båda fallen fråga om att en människa blir ansluten till en organisation eller en rörelse utan att själv begära detta. Man blir också personlig medlem eller personligt ansluten. Därför måste i konsekvensens namn också tvångsanslutningen till statskyrkan tas upp till behandling och upphöra. Vpk har inte motionerat i detta ärende men lägger fram ett särskilt yrkande, som nu delas ut till kammarens ledamöter. Det socialdemokratiska partiet tillämpar, genom att motta huvuddelen av sina medlemmar genom kollektiv anslutning, ett system för medlemsanslutning som strider mot demokratiska principer. Fackföreningarnas uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen.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 Enligt riksdagens uppfattning är kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte försvarbar. När borgerliga politiker går till angrepp mot kollektivanslutningen är det dock inte av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. De borgerliga har inget emot kollektivanslutning, när de anser att den tjänar deras egna syften. Sålunda har länge ett flertal av de borgerliga ledamöterna slagit vakt om den religiösa kollektivanslutning som ännu påtvingas hela folket via statskyrkan.

Herr talman! Jag hemställer om bifall till detta yrkande.

Herr talman! Några kommentarer till Hilding Johansson. För det första: Man behöver inte spetsa till det hela genom att ställa föreningarnas rätt gentemot medlemmarnas, säger Hilding Johansson. Nej, det förstår jag att Hilding Johansson inte vill göra. Men det är precis det som kollektivanslutningen ute på de enskilda arbetsplatserna faktiskt innebär. Hilding Johansson ställer sig på föreningarnas, organisationernas, de starkas sida, men han har ingenting till övers för de enskilda medlemmar som känner sig trakasserade, som inte vill avslöja sina åsikter. Vi moderater ställer oss i det valet på den enskilde medlemmens sida. För det andra: Reservationsrätten kan ju alltid utnyttjas, säger Hilding Johansson. Man bör, säger han, av reservationen inte dra slutsatsen att den som reserverar sig inte är socialdemokrat. Nej, i teorin har Hilding Johansson naturligtvis alldeles rätt i det — man kan ju reservera sig av vilket skäl som helst. Men i praktiken visar det sig att de människor som reserverar sig mot besluten i de enskilda fackliga organisationerna löper en överhängande risk att trakasseras för sin reservations skull. Hilding Johansson måtte väl läsa tidningar lika väl som vi. Han måtte väl höra de vittnesbörd från arbetsplatserna som ständigt tränger sig in också i riksdagshuset, att det i praktiken inte går att reservera sig av dessa allehanda andra skäl som Hilding Johansson antyder. En reservation är i normalfallet liktydig med en bekännelse: jag är inte socialdemokrat. Den bekännelsen skall ingen människa behöva göra offentligt. För det tredje: Ett riksdagsuttalande, säger Hilding Johansson, är i detta fall bara ett uttalande från socialdemokratins politiska motståndare, så det är inte mycket att bry sig om. Så kan man säga om ett parti eller en enskild grupp gör uttalande i den öppna debatten. Men i detta fall är det faktiskt fråga om att Sveriges riksdag, landets högsta beslutande organ, sju gånger har uttalat att den typ av anslutning som socialdemokraterna tillämpar strider mot det fria, öppna och demokratiska samhällets grundläggande regler. Men för Nr 29 Hilding Johansson är alltså ett riksdagsuttalande bara ett uttalande från en politisk meningsmotståndare som socialdemokraterna struntar i. Det är betecknande för Hilding Johanssons syn på riksdagens arbete och uppgift. Det är samtidigt ytterligt beklagligt. För det fjärde: Hilding Johansson har inte träffat någon inom LO, säger han, som är för att man skall lagstifta mot kollektivanslutningen. Det förvånar mig faktiskt inte alls. Hilding Johansson träffar säkert bara dem i LO som — i likhet med alla socialdemokraterna på den LO-kongress som just har hållits — stöder den typ av kollektivanslutning som socialdemokraterna nu talar sig varma för i riksdagen. För det femte: För oss moderater är den enskildes integritet och åsiktsfrihet så viktiga att vi inte kan acceptera någon handfallenhet när det gäller att sätta kraft bakom orden. Kollektivanslutningen skall bort. Den än-slank-han-hit-än-slank-han-dit-strategi som vissa vill följa drabbar ytterst de kränkta, trakasserade och hukande människor som då även i fortsättningen tvingas dras med kollektivanslutningens alla konsekvenser. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det blir lätt så konstitutionsutskottsledamöter emellan att de i debatterna återgår till vad som är alla grundlagsfäders bibel, nämligen regeringsformen. I sitt inlägg berörde Hilding Johansson 2 kap. 1§ om de grundläggande frioch rättigheterna där medborgaren tillförsäkras yttrandefrihet, informationsfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. I dagens Sverige är medborgaren väl skyddad emot det allmänna. Men medborgaren har inte samma skydd mot dem som ibland sätter sig i det allmännas ställe. De gör det på det sättet att de till det yttersta rider på den föreningsfrihet som är fastlagd i vår grundlag och fattar beslut som går enskilda medlemmars övertygelse emot. Hilding Johansson ägnade en god stund åt att tala om vilken tillgång reservationsrätten är. I teorin låter det bra, Hilding Johansson, men i praktiken går det till på ett annat sätt. Jag tror att fler än jag av kollektivanslutningskritikerna har fått uppleva följande. En person besöker eneeller ringer upp en och talar om hur det gick till när vederbörande försökte reservera sig mot kollektivanslutningen. Redan nästa dag var det någon som dök på honom eller henne på jobbet och sade: Jaså du, du är borgare, din — och så några här onämnbara ord. Det är så det går till. Trakasserierna finns där, och det är förklaringen till att många tiger och lider. Man reserverar sig inte, men man tycker illa om kollektivanslutningen och man underlåter inte att årligen, månatligen, ibland nästan dagligen, underrätta sina folkvalda representanter om vad man tycker, och man ställer krav på att vi skall göra någonting åt det här. Jag väntar svar på mina frågor, Hilding Johansson.

Herr talman! Hilding Johansson har rätt i att jag inte är medlem i det centerpartister och kommunister är medlemmar i det socialdemokratiska partiet, och det är just därför vi för den här debatten. Det är hårresande, tycker jag, när jag hör Hilding Johansson tala om att det finns en fungerande reservationsrätt och att det inte utövas något tvång. Men det finns ju otaliga vittnesbörd om att det utövas tvång, att det förekommer trakasserier. Och det finns inte bara vittnesbörd i mängder, utan det finns vetenskapliga undersökningar där det klart konstaterats att ett mycket stort antal medlemmar i SAP icke är socialdemokrater, icke skulle ha velat vara medlemmar men har tvångsanslutits. Läs professor Lewins undersökning av 50 fackliga avdelningar eller läs Walter Korpis undersökningar av Metallavdelningarna, där det framkommer att ungefär hälften av medlemmarna inte vet om att de är anslutna. Hur kan man reservera sig, Hilding Johansson, om man inte vet om att man är medlem i partiet? Det är ju fullkomligt nonsens att tala om en fungerande reservationsrätt. Jag blir närmast bedrövad när jag hör Hilding Johansson säga att vårt motstånd mot kollektivanslutningen kommer att leda till att man så småningom ställer krav på IOGT-NTF och på Missionsförbundet. Jag trodde att Hilding Johansson visste mera om dessa organisationer. Det är faktiskt inte så att IOGT-NTF tillämpar kollektivanslutning till något politiskt parti eller att den som är medlem i Missionsförbundet plötsligt en dag kan upptäcka att han har blivit ansluten till ett politiskt parti. Så fungerar inte dessa folkrörelser. Huvudskiljelinjen, säger Hilding Johansson, går mellan å ena sidan moderaterna och å andra sidan folkpartiet och centerpartiet. Nej, inte alls. Huvudskiljelinjen i denna debatt går mellan dem som försvarar kollektivanslutningen — Hilding Johansson och en grupp inom hans parti — och dem som anser att detta är en ovärdig och felaktig form av anslutning, dvs. alla de övriga partierna plus en betydande andel av medlemmarna i Hilding Johanssons eget parti. Det är där huvudskiljelinjen går, det är där debatten förs. Jagtycker, herr talman, att det är betecknande att när socialdemokraterna skall ta itu med en allvarlig brist i sina demokratiska principer och börja respektera grundläggande medborgerliga rättigheter, sätter man i gång en försöksverksamhet i Kalmar län.

Herr talman! Jag tycker att det är oroande att Hilding Johansson inte känner någon oro över att fackföreningsrörelsen egentligen har ett ok över sig med kollektivanslutningen. Om man inte har känt något problem med att fackföreningsrörelsen i vissa frågor kan vara hämmad av kollektivanslutningen, då är jag verkligen oroad över vad man i det socialdemokratiska partiet tänker. Det är faktiskt omsorgen om den fackliga verksamheten, om arbetarrö Nr 29 relsens framtid, som är det väsentliga. Men för Hilding Johansson är det tydligen omsorgen om partiet som skall vara det väsentliga, och det måste vara en felaktig utgångspunkt. Jag tycker att det är dumt och onödigt att socialdemokratin utsätter sig för detta angrepp från borgerligheten, för jag är alldeles övertygad om att fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet blir starkare om man tar bort kollektivanslutningen. Då kan jag inte begripa att man vidhåller denna hämsko. Jag tror att om moderaterna skulle vara kollektivanslutna till Svenska arbetsgivareföreningen, vore de inte så slagkraftiga som de tyvärr är i dag — man kan dra den parallellen ganska klart. De står på två ben med sin ideologi i dag, och jag tycker att man borde se den friheten också i arbetarrörelsen. Det finns faktiskt två uppgifter för arbetarrörelsen, och den ena bör inte hämmas av den andra. Jag tror inte heller att pengarna är avgörande, som vissa säger. Pengar kommer fackföreningsrörelsen att anslå i lika hög grad som i dag till den politiska kraft som tjänar dess syfte, det är jag helt övertygad om. Det är egentligen det politiska greppet man vill ha över fackföreningsrörelsen, och det tycker jag verkligen är tvivelaktigt och ont för hela arbetarrörelsen. Men ger Hilding Johansson nu ett hopp, när han säger att kongressen 1982 skall förändra det här systemet? I så fall måste hans utfästelser från föregående år leda fram till någonting. Tänker man inför 1984 ändra linje? Säg det då här, så att det blir fart på frågan inom arbetarrörelsen! Då tror jag att arbetarrörelsen stärks och slår tillbaka de borgerliga attackerna.

Herr talman! Hilding Johansson är utomordentligt avslöjande. Han säger så här: ”Enligt min mening är det självklart att fackföreningsrörelsen skall avgöra detta. Kollektivanslutningen finns därför att en majoritet vill ha det på det viset.” Men vad vi debatterar är varför den minoritet som inte vill ha det på det här viset skall tvingas in i det socialdemokratiska partiet. Debatten gäller vilken rätt den skall ha som hyser en annan uppfattning än den majoriteten hävdar. Ingen, säger Hilding Johansson. Vederbörande skall finna sig i att fackföreningsrörelsen själv bestämmer detta. Han eller hon är hänvisad till en reservationsrätt, som Hilding Johansson tror är ett fullgott skydd. Men tiotusentals människor runt om på de svenska arbetsplatserna har insett att denna reservationsrätt inte ger dem något som helst skydd för sin åsiktsfrihet. Hilding Johansson säger att det inte förekommer några trakasserier på grund av avlämnade reservationer. Vill Hilding Johansson nästa gång han äntrar talarstolen i så fall dementera samtliga de uppgifter som år ut och år in finns att läsa i många av våra tidningar om hur enskilda människor har blivit utsatta för trakasserier, bara för att de har använt den reservationsrätt som Hilding Johansson anser vara ett så fullgott skydd mot åsiktsförtryck! Verkligheten talar ett helt annat språk än det som Hilding Johansson för från denna talarstol. Det är precis därför att Hilding Johansson argumenterar på det sätt han gör som vi moderater säger att det inte går att vänta längre, att man inte får fortsätta med att bara göra uttalanden. Nu måste den enskildes rätt äntligen sättas före de starka organisationernas. I den här kollisionen har Hilding Johansson valt väg. Majoriteten i de stora organisationerna bestämmer också åsiktstillhörighet för de enskilda som har en annan uppfattning. Vi moderater säger: Den enskilde skall ha rätt att själv efter eget val välja parti. Inget system och ingen organisation i världen skall fösa vederbörande in i ett parti som han eller hon aldrig någonsin har bett att få tillhöra. I mitt förra inlägg ställde jag en fråga till Hilding Johansson om den solidariske fackföreningsmedlemmen och kollektivanslutningen. Ponera att jag har rätt när jag säger att den som opponerar sig kan bli trakasserad. Ponera vidare att mängder med icke-socialister vill vara solidariska Nr 29 fackföreningsmedlemmar. Har de då någon möjlighet att vara det? Eller är Onsdagen den deras alternativ att inte ens engagera sig fackligt, därför att med det fackliga — 18 november 1981 medlemskapet också följer medlemskap i det socialdemokratiska partiet?

Herr talman! Hilding Johansson måste ha läst Alfred Taylors definition på filosofi — att. filosofi ger obegripliga svar på olösta problem. Hilding Johansson har faktiskt inte svarat på någon av de frågor som har ställts, utan för det mesta talat om någonting helt annat. I det fallet följer han samma mönster som vid tidigare debatter. Hilding Johansson skyller som vanligt på fackföreningarna. Men syndaren, den som är orsaken till detta problem och dessa debatter, är det socialdemokratiska partiet, som fortsätter att ta emot kollektivanslutna medlemmar. Samma dag ni upphör med det, så kommer också fackföreningarna att upphöra med att fatta beslut om kollektivanslutning. Därmed upphör även debatterna här i riksdagen om detta. Hilding Johansson gläder sig åt att den stora reservationen i utskottet enbart går ut på att riksdagen skall göra ett uttalande. Låt mig säga följande till Hilding Johansson och socialdemokratin: Fresta inte vårt tålamod för mycket! Opinionen ute bland folket är faktiskt så stark att socialdemokratin i eget intresse, om den vill slå vakt om att föreningsfriheten skall vara oreglerad i lag, bör fatta ett beslut som gör att frågan om kollektivanslutning kommer ur världen. Råd är sällan välkomna, och de som bäst behöver dem tycker alltid sämst om dem. Men jag vill i all vänskaplighet ge socialdemokraterna det rådet att ni frivilligt skall avskaffa den här paragrafen i era stadgar som gör att ni tar emot tvångsanslutna medlemmar i ert parti.

Herr talman! År in och år ut har jag stått här och talat om alla de forskningsrapporter som visar hur kollektivanslutningen fungerar i praktiken och alla de opinionsmätningar som visar att en majoritet av socialdemokratins och fackföreningsrörelsens medlemmar är motståndare till kollektivanslutningen. Då säger Hilding Johansson att han inte har varit i tillfälle att göra några egna forskningar, som jag tydligen skulle ha gjort. Jag har inte gjort några egna forskningar, men jag har berättat om de forskningar och de opinionsmätningar som finns, men som Hilding Johansson aldrig har velat ta någon notis om eller velat kommentera och uppenbarligen heller aldrig velat ta del av. Det är det som är kärnpunkten. Hilding Johansson hävdar att reservationsrätten fungerar. Han vägrar att ta del av det överväldigande bevismaterial som visar att han har fel. Hilding Johansson sade att han bara hade tre minuter på sig och att han därför bara kunde ge några få argument. Jag antar att han då ville koncentrera sig på de starkaste argument för sin sak som han kunde uppbåda, och det var tydligen att jag tog fel på en bokstav i förkortningen IOGT-NTO. 2 Jag tyckte i all enkelhet att det var ganska avslöjande att det var ett av Hilding Johanssons starkaste argument i den här debatten.

Herr talman! Jag tycker att vi inte skall glömma att när de borgerliga replikerar här så har de ingenting att säga om kyrkans kollektivanslutning. Jag tycker att detta kan betonas både en och flera gånger. Jag håller med Hilding Johansson om att det inte är pengarna det är fråga om. Men har argumenterar som så, att det som skall vara det avgörande är att facket skall få inflytande över det politiska livet. Jag skulle vilja vända på det och säga att min erfarenhet är att det är partiet som har fått inflytande över den fackliga verksamheten och att detta kan vara hämmande. Jag beklagar om han inte har upptäckt och oroats av att det i olika lägen kan finnas problem med anledning av de två organisationernas skilda intressen. Jag tror det är hämmande för de syften som arbetarrörelsen egentligen borde ha. Det kan väl inte heller vara så, att Hilding Johansson är oroad över att socialdemokraterna skall få medlemmar direktanslutna? Jag vill ändå upprepa vad traditionen i arbetarrörelsen säger — den unge Branting räknas väl dit? Det hoppas jag. Han säger — som jag sade i mitt första inlägg här — att arbetarna måste rikta sin uppmärksamhet åt två håll: för det första att organisera sig politiskt, i strävan att förändra detta samhälle, och för det andra att organisera sig för att kunna hålla kapitalisterna stången i den dagliga ekonomiska kampen för brödfödan. Det lämpligaste är att de bägge organisationerna ej sammanblandas, men att de kan gå hand i handi det stora arbetet. Detta måste väl vara ledstjärnan. Jag tycker att man inte bör gå på ett och ett halvt ben. Gå gärna på två ordentliga ben! Vad som händer i dag är att man går med ett haltande ben, eftersom man inte tar till vara den kraft som finns i fackföreningsrörelsens djupa led.

Herr talman! Ännu en gång behandlar vi den skamliga kollektivanslutningen. I det som en gång kallats för frihetens stamort på jorden fortsätter man från socialdemokratisk sida att ta emot medlemmar i klump — medlemmar som inte ens blivit tillfrågade om huruvida de redan är medlemmar i något annat parti. Jag träffade en gång en man som när han hade frågat sin fackliga avdelning om han var kollektivansluten hade fått svaret: Ja, vi har beslutat att du skall vara socialdemokrat. Själv blev jag utsatt för detta för några år sedan, när min fackliga avdelnings representantskap beslöt att alla avdelningens drygt 6 000 medlemmar skulle vara socialdemokrater. Det egendomliga är att det socialdemokratiska partiet tar emot alla dessa människor som medlemmar. Även jag, som då var riksdagsman för moderaterna, blev införd som medlem i det socialdemokratiska partiet. Tänk er hur det känns att få beskedet: Ja, vi har beslutat att du skall vara socialdemokrat. Det innebär att man förlorar en del av sitt eget värde, att man inte har förtroendet att själv fatta beslut om vilket parti man vill tillhöra. De allra flesta socialdemokrater tycker egentligen att kollektivanslutningen är fel. De skäms över den — och det med rätta. Jag förstår dem. Det känns naturligtvis inte roligt att trampa på människovärdet. Ofta talar socialdemokraterna om det historiska sambandet mellan 23 fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Men varför finns då denna kollektivanslutning nästan bara i Sverige? Varför inte i Finland, Danmark, Tyskland eller Frankrike, för att ta några exempel? Socialdemokrater i början av seklet ansåg att kollektivanslutningen var en nödlösning så länge man inte hade rösträtt och föreningsrätt. Det är nu 45 år sedan de sista av dessa krav blev uppfyllda. Men fortfarande tillämpar socialdemokraterna kollektivanslutning, även 45 år sedan den mist det sista av sitt eventuella berättigande. Skall man åberopa det historiska sambandet konsekvent på det sättet, så skulle vi kanske ha kvar både vikingafärder, adelsvälde och träldom i det här landet. Det är konstigt att socialdemokraterna inte slår vakt om även sådana otidsenliga företeelser, när man slår vakt om den otidsenliga kollektivanslutningen. En bit på den vägen har man ju gått ändå, när man betraktar alla fackföreningsmedlemmar som om de vore det socialdemokratiska partiets trälar. De fackligt anslutna försöker man på olika sätt att mjölka på pengar. Socialdemokratiska aktiva uttalar sitt stöd för socialdemokratisk politik även på de borgerliga medlemmarnas vägnar. I kraft av majoritet och makt kör man bara över dessa. Som kronan på verket tvångsansluter man sedan medlemmarna till det socialdemokratiska partiet. Men dessa kollektivanslutna skulle aldrig kunna bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet om partiet inte tog emot dem i klump och utan att de är tillfrågade. Ansvaret för detta faller inte på någon facklig organisation utan enbart på socialdemokratiska partiet, som med ett enkelt beslut kan införa samma regel som alla andra partier i Sverige: att bara ta emot enskilda medlemmar som själva vill bli medlemmar. Socialdemokraterna kan aldrig påstå att det är något fel att avskaffa kollektivanslutningen och därmed sluta trampa på den enskildes människovärde. Men socialdemokraterna vrider sig som maskar inför att ta det steget. Och nu har man kommit på att det kanske skulle gå att ansluta organisationer i stället. Den socialdemokratiske partisekreteraren har vid en utfrågning inför konstitutionsutskottet i oktober 1980 sagt att ”man skulle kunna tänka sig en sådan form att organisationen ansluter sig men de enskilda medlemmarna av den fackliga avdelningen inte automatiskt blir anslutna till partiet”. Detta har man tydligen redan börjat tillämpa. Socialdemokraterna tar alltså inte bara emot de av dem tidigare kritiserade ekonomiska bidragen från juridiska personer utan är även beredda att ansluta juridiska personer som medlemmar i partiet. Problemet uppstår då vilken rösträtt dessa organisationer skall ha i partiet. Skall organisationer kunna väljas till förtroendeuppdrag? Hur nära kommer man då det fascistiska korporativa samhället? Socialdemokraterna är här inne på en mycket farlig väg — inte bara farlig för det socialdemokratiska partiet utan för hela landet. Eftersom socialdemokraterna inte tycks bry sig om vad riksdagen säger, så är det hög tid att lagstifta mot kollektivanslutning och mot att organisationer skall kunna bli partimedlemmar. Jag yrkar bifall till reservationen nr 2 av Anders Björck m.fl. Men jag Nr 29 undrar samtidigt varför inte folkpartiet är med på den reservationen. Partiledaren för folkpartiet har ju offentligt sagt att folkpartiet skall gå med på lagstiftningskravet, men när frågan kommer till utskottet så är inte hans partikamrater med, trots att det även finns en fp-motion i frågan. Om vi inte vinner majoritet för lagstiftning här i dag, så hoppas jag att både folkpartiet och centern nästa år ställer upp på lagstiftning till frihetens försvar. Daniel Tarschys uttalande i dag väcker en förhoppning om det. Men allra bäst vore naturligtvis om socialdemokraternas ledning insåg att de är inne på en djupt odemokratisk och farlig väg och själva avskaffar kollektivanslutningen. Nu säger Hilding Johansson att när en fackförening ansluter sina medlemmar till SAP föreligger inget tvång. Ja, det är ju märkligt! I dag, säger Hilding Johansson, gäller det fackföreningarnas rätt att ansluta sig till det socialdemokratiska partiet — nästa gång kan det gälla anslutning till Svenska missionsförbundet. Jag tillhör själv t.ex. Byggnadsarbetareförbundet, Villaägareförbundet och Röda korset. Om Byggnadsarbetareförbundets, Villaägareförbundets eller Röda korsets lokalavdelningar kollektivt ansluter alla sina medlemmar till Svenska missionsförbundet, skulle jag naturligtvis protestera på samma sätt som jag gör mot kollektivanslutningen till socialdemokratiska partiet. Man kan reservera sig, säger Hilding Johansson. Är verkligen Hilding Johansson så blåögd att han inte ser några problem med det? Hilding Johansson har säkerligen inte själv haft anledning att reservera sig, men jag har tvingats att göra det, och jag kan försäkra att det är en förödmjukelse att tvingas till det. Jag har träffat många som har känt det likadant. Det blir ännu värre i de fall där facket kräver att reservationen skall vara skriven på särskild blankett, som finns bara på fackföreningsexpeditionen, under viss tid när denna är öppen. Det kan påvisas exempel i Stockholmsområdet där så är förhållandet. I vissa fall förekommer det att reservanternas namn kommer upp på företagets anslagstavla som exempel på osolidariska medlemmar. Jag har mött ett fall i Småland, där det har gått till på det sättet. Mot denna bakgrund säger Hilding Johansson att det inte förekommer tvång, och att man har reservationsrätt. Om det socialdemokratiska partiets företrädare här i kammaren vet så litet om verkligheten, är det skrämmande. Jag har också hört flera exempel på att personer som visat sig ha borgerliga sympatier har trakasserats. I ett fall skulle ett större företag minska personalstyrkan. Händelsevis fanns alla anställda med kända borgerliga sympatier med på listan över dem som skulle avskedas. I ett annat fall fick vi följande svar från en fackföreningsordförande, när vi ifrågasatte det riktiga i en persons avskedande: Det skall du ha klart för dig, att borgare skall inte ha några jobb. En moderat fackklubbsordförande fick beskedet, inför många vittnen, av en ombudsman: Det — alltså fackklubbsordförande — skall jag se till att du inte skall vara längre. Mot bakgrund av dessa exempel säger Hilding Johansson: Vi har ju 25 reservationsrätten, och det förekommer inget tvång. —- Det är skrämmande.

Herr talman! Nu har tydligen lejonen varit uppe i debatten. Jag vet inte om vi skall kalla Allan Åkerlind och mig för lamm, eller vad vi skall benämnas. I varje fall har de flesta av företrädarna för utskottet — ett undantag är Daniel Tarschys — gått ut ur kammaren. De har fört denna debatt tidigare. Jag tänker, herr talman, i alla händelser säga vad jag anser i den här frågan. Varje människa måste ha en grundläggande demokratisk rättighet att själv få bestämma om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti, och i så fall vilket. Det har sagts många gånger i dag, men det tål att upprepas. Riksdagens under sju år återkommande uppmaningar har haft föga effekt på socialdemokratiska partiets kollektivanslutning av medlemmar till sitt parti. Jag misstänker med fog att det uttalande som troligen blir resultatet av behandlingen av utskottets betänkande kommer att mötas av samma nonchalans av socialdemokratiska partiet. I motion 1980/81:493 har jag tillsammans med ett par partikamrater klart tagit ställning för att det nu är dags för en lagstiftning, som skyddar den enskilde individen mot det övervåld och maktmissbruk som den utsätts för genom att mot sin vilja anslutas till det socialdemokratiska partiet. Jag ser att socialdemokraternas företrädare i debatten i dag, Hilding Johansson, nu har kommit in i kammaren, och jag tackar för det. Kan han verkligen försvara en så i grunden felaktig sak som att socialdemokratiska partiet tvångsansluter omkring 35 26 av sina medlemmar? Dessa kollektivt tvångsanslutna bildar också underlag för partistödet, som därigenom blir orättfärdigt stort. — Resonemanget om reservationsrätten kan Hilding Johansson inte försvara — han har gjort det mycket dåligt i dag — eftersom de olika fackförbunden endast godtar en personlig reservation. Det är ofta mycket besvärligt att få utträda ur ett parti som man aldrig ansökt eller bett om att få tillhöra. Därmed röjs också rösthemligheten. Med anledning av min motion, som i sitt yrkande sammanfaller med den moderata reservationen i konstitutionsutskottets betänkande nr 10, kommer jag vid omröstningen att i första hand stödja reservationen från moderata samlingspartiet. Tyvärr kommer reservationen ej att kunna samla majoritet i kammaren, och därför kommer i realiteten denna debatt att utmynna i majoritet för ett åttonde uttalande mot kollektivanslutningen. Vad kommer socialdemokraterna att göra med nr 8 i raden av uttalanden? Troligen detsamma som med de övriga sju — alltså ingenting eller nästan ingenting. Herr talman! I andra hand kommer jag att stödja reservation 1 från folkpartiet och centern.

Herr talman! Låt mig först yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i betänkande nr 10 och speciellt till reservation nr 6 gällande vidgad rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare. Än en gång har vi att här i kammaren ta ställning för ökade möjligheter för våra invandrade kamrater att deltaga i den för oss alla avgörande politiska beslutsprocessen. Trots att denna fråga har återkommit år efter år, har de borgerliga ledamöterna inte velat lyssna till sakargumenten.

Låt mig citera några rader ur LO:s invandrarpolitiska program: ”Demokrati är inte bara en fråga om formell rätt att rösta. För att människor skall utnyttja sina demokratiska rättigheter gäller det också att ha kunskaper och veta att man kan påverka. I det politiska livet stimuleras detta av de olika partierna. På arbetsplatsen av den fackliga organisationen. På motsvarande sätt måste kommunerna stimulera invånarna att aktivt delta i den kommunala demokratin. Detta kan ske genom olika metoder. Flertalet kommuner ger i dag viss information till hushållen. I många fall är dock informationen till invandrarna bristfällig eller obefintlig. Även om det finns stora invandrargrupper i kommunerna. LO anser det angeläget att kommunerna gör större ansträngningar för att informera och stimulera invandrarna i detta avseende.” Den svenska fackföreningsrörelsen, med LO i spetsen, har i åratal arbetat för att invandrarna skall bli delaktiga i den politiska demokratin. Kamraterna i det miljonhövdade LO-kollektivet anser att det första steget med kommunal rösträtt och valbarhet är bra. Men fackföreningsrörelsen vill inte sätta en gräns vid denna reform. Den fackliga organisation, som har ”lejonparten” av invandrarna som medlemmar, ställer också kravet att frågan om rösträtt i riksdagsval för i Sverige bosatta invandrare som saknar svenskt medborgarskap skall utredas skyndsamt. Invandrarorganisationerna i Sverige har en viktig uppgift som brobyggare och trygghetsfaktor. Regeringen har sagt att de är en viktig del av de svenska folkrörelserna, och folkrörelserna brukar i Sverige betraktas som en av demokratins byggstenar. Invandrarorganisationerna har också år efter år vädjat om ökade politiska rättigheter för invandrare som saknar svenskt medborgarskap. Denna vädjan ekar ohörd eller gör inget intryck.

27 Riksdagens majoritet har genomgående avfärdat såväl förslag om införande av rösträtt i riksdagsval för icke svenska medborgare som förslag om att parlamentariskt utreda frågan. Jag delar er uppfattning att det är viktigt att alla som bor i Sverige har möjlighet att påverka sin situation och samhällsutvecklingen. Ett väsentligt steg i den riktningen togs när rösträtt för invandrare i kommunala val infördes. När det gäller rösträtt i riksdagsval för utländska medborgare har regeringen samma invändningar som riksdagsmajoriteten.

Ett sådant förfaringssätt är skadligt för människornas förtroende för politik och riskerar deras tro på demokratiska arbetsformer. Vi socialdemokrater tror på alla människors lika värde. Vår handlingslinje är jämställdhet i lagstiftningen: samma rättigheter, men också samma skyldigheter för invandrare som för svenska medborgare. Den kommunala rösträtten blev en självklar fortsättning på lagstiftningsreformerna. I dag vill vi gå vidare. Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Vårt parti anser att alla människor som bor och arbetar här i landet skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Rösträtten är en grundläggande demokratisk rättighet som bör tillfalla alla människor i Sverige på lika villkor. Det var ingen tillfällighet att just frågan om allmän rösträtt togs fram som en av de stora frågorna när arbetarrörelsen började formera sig. Och alltsedan dess har kampen för att utvidga demokratin och försvara den mot varje inskränkning varit huvudfrågan för arbetarrörelsen. Rösträtten är som alltid en klassfråga. Det tog den svenska arbetarklassen flera decennier av kamp att uppnå nu gällande politiska rättigheter. I dag gäller det invandrarnas rösträtt. I dag har vi, herr talman, den situationen att det finns ca 300 000 människor i landet som saknar möjligheter att påverka det politiska livet. Det är människor som bor och arbetar i vårt land. De har levt här i åratal, och förmodligen kommer de att stanna kvar här resten av sina liv. Deras barn går i svenska skolor, och de lever hela sitt ekonomiska och kulturella liv här i landet. I dag har vi den mycket vanliga situationen att människor arbetar på samma arbetsplats och har gemensamma sociala och ekonomiska intressen. Men en del av dem är uteslutna från möjligheten att politiskt påverka dessa intressen på grund av att de är utländska medborgare. Detta minskar i praktiken också möjligheterna för dem som är svenska medborgare att hävda sina intressen. Om man utgår ifrån att den helt övervägande delen av dessa 300 000 verksamma människor som i Sverige är berövade sin rösträtt tillhör Nr 29 arbetarklassen, så betyder det att arbetarklassen i Sverige inte har en politisk Onsdagen den representation som svarar mot dess egentliga styrka. Det betyder också att 18 november 1981 det borgerliga skiktet är i motsvarande grad överrepresenterat i riksdagen. Invandringen har på så sätt radikalt förändrat förutsättningarna för demokratins utveckling i Sverige. Men det förhållandet tycks inte bekymra utskottet eller beröra dess demokratiska sinnelag. Utskottet är, av argumentationen att döma, mera intresserat av att slå vakt om rösträttsbestämmelserna och framför allt kopplingen mellan medborgarskap och rösträtt. Där klamrar man sig fast och hävdar desperat rösträttsbestämmelsernas oinskränkbarhet, inte bara för att utvidga och fördjupa demokratin utan för att inskränka densamma. Herr talman! Rösträttsreformens syfte är att ge alla människor möjlighet att påverka det politiska skeendet och samhällslivet i ett land där de lever och arbetar. Den garanterar att den politiska ledningens beslut, som bestämmer landets utveckling, motsvarar folkmajoritetens intressen och vilja. De nuvarande rösträttsbestämmelserna, och framför allt kopplingen mellan rösträtt och medborgarskap, garanterar att alla medborgare i ett land, oavsett kön, egendomsförhållanden, bildning osv. skall ha rösträtt. Om man utgår ifrån att befolkningssammansättningen i ett land är enhetlig, så framkommer inte några problem för demokratins utveckling, eftersom de som bor och arbetar i ett land också är medborgare i det landet. Under sådana förutsättningar kommer inte rösträttsbestämmelserna, dvs. kopplingen mellan medborgarskap och rösträtt, att strida mot rösträttsreformens syfte. Men i dag är de förutsättningarna helt annorlunda. Arbetskraftsinvandringen, som under de senaste decennierna har fått formen av en folkvandring, har inneburit att en stor del av de människor som bor och arbetar i ett land inte är medborgare i det här landet. Under tioårsperioden 1966-1975 invandrade ca 18 miljoner människor till olika länder i Västeuropa. Den absolut övervägande delen av dem är inte medborgare i de länder de bor och arbetar i. Följaktligen saknar möjligheter att påverka det politiska livet i de länderna. Orsaken till detta är rösträttsbestämmelsernas nuvarande utformning, nämligen kopplingen mellan medborgarskap och rösträtt. De ändrade förutsättningarna gör att rösträttsbestämmelserna kommer i motsättning till rösträttsreformens syfte, de urholkar demokratin och försvårar demokratins utveckling. Men det förhållandet tycks inte oroa utskottsledamöterna alls. För Sveriges del garanterar inte de nuvarande rösträttsbestämmelserna att alla människor som bor och arbetar i landet skall kunna påverka den politiska beslutsprocessen. De garanterar i stället att 300000 människor skall utestängas från den demokratiska beslutsprocessen. Man kan naturligtvis fråga sig: Är inte utskottsledamöterna bekymrade alls av de negativa effekterna som kan bli följden av att den stora demokratiska reformens syfte urholkas på det viset? I sitt avslagsyrkande på vår motion säger utskottet följande: ”De argument som föranlett riksdagen att vid flera tidigare tillfällen avslå 29 motionsförslag av motsvarande innebörd som de vilka nu behandlas är enligt utskottets mening fortfarande aktuella. Utskottet kan för sin del inte nu se anledning till ett annat ställningstagande — ==.” Ett av de argument som har använts tidigare för att avstyrka liknande vpk-motioner är följande: ”Rösträtt bör inte tillkomma den som inte känner sådan samhörighet med landet att han är beredd att söka medborgarskap.” Hur skall man tolka ett sådant påstående? Kriteriet på samhörighet med landet är således enligt utskottet och den borgerliga riksdagsmajoriteten att man är beredd att förvärva eller upprätthålla svenskt medborgarskap. Vpk anser detta vara en felaktig uppfattning om vad samhörighet med landet innebär. Det är en oerhört lättvindig generalisering, som innebär att man tillmäter hundratusentals människor av olika nationaliteter och med de mest skilda förhållanden i övrigt samma förhållningssätt till landet, därför att de saknar svenskt medborgarskap. Det leder också till den orimliga slutsatsen att personer som i handling uppsåtligen har undantagit sig skyldigheter här, t.ex. genom att flytta kapital till ett annat land och göra svenska arbetare arbetslösa, eller som av skatteskäl valt att bosätta sig i ett annat land eller smuggla valuta ut ur landet anses ha samhörighet med landet, så länge de behåller sitt svenska medborgarskap. Däremot anses inte den invandrare som bor och arbetar här och i handling fullgör sina skyldigheter gentemot det svenska samhället ha en sådan samhörighet, med mindre än att han söker svenskt medborgarskap. Och då — från den ena dagen till den andra — skaffar han sig den nödvändiga samhörighetskänslan. Utskottet och regeringen är — det är tydligt — av den meningen, att människor som bor och arbetar i vårt land, som har levt här i åratal och förmodligen kommer att stanna kvar här resten av sina liv, skall förbli främmande element i det svenska samhället. Man anser tydligen att de och deras barn, som växer upp här, skall förbli främlingar som på grund av sitt medborgarskap inte känner samma samhörighet med landet som övriga svenskar. Utskottet vägrar att betrakta invandrarna som en del av det svenska samhället. Man söker i stället särskilja en stor del av invandrarna som grupp genom konstaterandet att de inte känner samma samhörighet med landet som övriga invånare. Den inställningen befäster och underblåser de fördomar och rasistiska tendenser som gör sig gällande i dag i det svenska samhället. Utskottet säger vidare att om rösträtten frikopplas från medborgarskapet skulle det innebära att innehållet i medborgarskapet skulle tunnas ut i alltför hög grad. På vilket sätt då? Kan jag få ett enda konkret uttryck för hur medborgarskapet uttunnas genom att invandrarna får ett politiskt inflytande över sina liv? På vilket sätt kommer de svenska medborgarnas rättigheter eller kvaliteter eller förmåner, som är inbegripna i begreppet medborgarskap, att uttunnas eller bli mindre värda om invandrarna får rösträtt? På vilket sätt — eller till vilken grad — anser utskottet att innehållet i medborgarskapet har tunnats ut i samband med att invandrarna har fått rösträtt i kommunfullmäktige och landstingsval? För att här undvika Nr 29 missförstånd vill jag påpeka att vårt förslag i denna motion icke innebär några Onsdagen den inskränkningar i gällande rösträtt men däremot utvidgningar av denna 18 november 1981 rösträtt till grupper som i dag saknar demokratiskt inflytande. Vad utskottet menar med att medborgarskapet skulle komma att uttunnas om invandrarna fick rösträtt är i allra högsta grad oklart. Till motivet om uttunningen av medborgarskapet kan sägas följande. Naturligtvis blir ingen svensk mindre svensk av att invandrare får delta i riksdagsval. Detta vet också regeringen och de borgerliga partierna. Borgerligheten och dess partier oroas av att deras maktställning kan hotas, om rösträtten för invandrare utsträcks även till dem som inte har svenskt medborgarskap. Borgerligheten åberopar och använder i sin argumentation rösträttsbestämmelser som inte motsvarar de faktiska förhållandena i landet och motverkar därmed för att slå vakt om sina klassintressen nu som tidigare de grundläggande demokratiska reformernas syfte och utveckling.

Herr talman!

I samma reservation yrkar socialdemokraterna avslag på vår motion med motiveringen att om våra krav genomförs kan vissa invandrare få rösträtt och bli valbara både till hemlandets parlament och till den svenska riksdagen. Till det argumentet kan jag säga följande: För det första: Det finns i Sverige i dag över 100 000 människor med dubbelt medborgarskap. Kan socialdemokraternas representanter ge något exempel som visar att den dubbla valbarheten har utnyttjats? För det andra: Om ni ändå bedömer det så att det föreligger en teoretisk risk för en sådan dubbel valbarhet, kan man undanröja den med en enkel lagstiftning. Men då borde ni ha krävt en utredning om hur invandrarna skall få rösträtt och inte om de skall få rösträtt över huvud taget. För det tredje: Vårt parti har genom vår representant i grundlagskommittén lagt fram förslag om att behandla frågorna om invandrarnas rösträtt i riksdagsval. Ni har tillsammans med de borgerliga partierna avvisat förslaget. Dessutom innebär ert förslag, om det förverkligas, att ställningstagandet i frågan uppskjuts minst sex år plus den tid som den tänkta utredningen behöver för att mangla fram förslaget. Mot denna bakgrund anser vi att er reservation inte har som syfte att underlätta och påskynda uppfyllandet av kravet på rösträtt för invandrare i riksdagsval utan det är ett sätt att slippa ta ställning i denna fråga. Vi tänker inte stödja reservationen. Nu får ni faktiskt bestämma er: Är ni för eller är ni emot rösträtt för invandrare i riksdagsval? Där borde ni svara klart. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1980/81:867.
Herr talman! Frågan om rösträtt i riksdagsval för invandrare som inte är svenska medborgare har aktualiserats vid flera tillfällen efter 1975. När vi nu diskuterar denna fråga för tredje gången under innevarande mandatperiod är risken stor för att det är samma argument som framförs som vid tidigare tillfällen. Det är kanske också naturligt, eftersom konstitutionsutskottets skrivning med anledning av de två motioner — 1980/81:651 och 867 — som utskottet behandlat hänvisar till riksdagens tidigare ställningstagande. Internationellt sett gäller följande: I de flesta länder är medborgarskapet en grundläggande förutsättning för val på den nationella nivån. Motiveringen härför är att rösträtt inte bör tillkomma dem som inte känner sådan samhörighet med landet att vederbörande vill förvärva medborgarskap. Vidare anser utskottet att brytandet av sambandet mellan medborgarskap, å ena sidan, och rösträtt och valbarhet, å andra sidan, skulle leda till att innehållet i medborgarskapet skulle tunnas ut i alltför hög grad. Detta är en internationell uppfattning och den tillämpas, såvitt jag förstår, konsekvent även i länder med socialdemokratisk eller kommunistisk politisk ledning. Socialdemokraterna har också i sin motion pekat på ytterligare problem, nämligen ”att vissa invandrare kan få rösträtt och bli valbara både till hemlandets parlament och till den svenska riksdagen”. Vi har alltså förut diskuterat frågan om sambandet mellan medborgarskap och rösträtt. Ställningstagandet på den punkten har inte förändrats. När beslutet om den kommunala rösträtten för invandrare fattades vägde betydelsen av att ge invandrarna lokalt politiskt inflytande tungt. Det vägde tyngre än frågan om samband mellan medborgarskap och rösträtt. Utskottet har hänvisat till beslutet 1976 om den avkortade kvalifikationstiden för att erhålla svenskt medborgarskap. Kvalifikationstiden avkortades då från tre till två år för nordiska medborgare och från sju till fem år för övriga utländska medborgare. Detta är en väg att snabbare ge invandrarna rösträtt och därmed också valbarhet till riksdagen. Huvudfrågan är hur invandrarna skall få rösträtt. Utskottsmajoriteten står fast vid att rösträtten skall vara anknuten till medborgarskapet. Att det också fungerar är Lahja Exner och Alexander Chrisopoulos ett bevis för. Invandrarna har en möjlighet att vara med och påverka det politiska livet. Frågan om att utreda och utvärdera invandrarnas deltagande i den politiska beslutsprocessen har i detta sammanhang också aktualiserats av socialdemokraterna. Beträffande de utredningar som f.n. arbetar med dessa frågor har utskottet hänvisat till det arbete som pågår inom invandrarverket, statistiska centralbyrån och expertgruppen för invandrarforskning.

I sin motion säger socialdemokraterna att utredningsarbetet är splittrat och att det finns betydande risk för att frågan om vilka ytterligare åtgärder som behövs för att underlätta invandrarnas deltagande i det politiska arbetet försummas. Att tillsätta ytterligare en utredning kan, som jag ser det, inte innebära annat än att utredningsarbetet splittras ytterligare. Dessutom frikopplas det från de övriga frågorna om jämlikhet, ökad kulturell valfrihet och samverkan i Övrigt, som måste vara viktiga i den totala bedömningen. Slutligen vill jag påpeka att argumenteringen i kammaren och i tidigare debatter från socialdemokratisk sida inte helt överensstämmer med kraven i motionen och reservationen. Man kan av den debatten få uppfattningen att socialdemokraterna ställer ett direkt krav på vidgad rösträtt. Men socialdemokraterna har inte tagit ställning till om invandrare utan svenskt medborgarskap skall ha rösträtt i riksdagsvalet.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

Herr talman! Det är beklämmande att höra utskottsrepresentanterna år efter år komma med samma argumentation — en argumentation som har slagits sönder i tidigare debatter — utan att på något sätt ta hänsyn till vad som sagts i de debatter som tidigare förekommit i riksdagen. Enligt den argumentationen tillskrivs 300 000 människor här i landet som inte är svenska medborgare generellt samma förhållningssätt, oavsett nationalitet, oavsett sociala förhållanden, oavsett styrkan av deras band i övrigt med landet. De stämplas som människor som inte känner tillräcklig samhörighet med landet. Och detta görs av representanter för partier som i Övrigt slåss för individens säregenskaper och rättigheter. Men problemet är allvarligare än så. När utskottet säger att de som inte känner så pass stor samhörighet med landet att de förvärvar svenskt medborgarskap inte heller skall ha rösträtt, konstaterar man samtidigt att 300 000 människor inte känner denna samhörighet med landet. Vilka blir konsekvenserna av det konstaterandet? Kan man dra den slutsatsen att dessa människor betraktas som potentiella säkerhetsrisker i en krissituation? Skall 33 dessa människor tro att det redan har vidtagits åtgärder för att i en krissituation behandla dem på ett speciellt sätt? Jag upprepar de frågor som vi tidigare har ställt till utskottets representanter: Kan utskottets representanter förklara på vilket sätt demokratin i landet skulle bli lidande om invandrarna fick rösträtt? Kan utskottets representanter förklara för de 300 000 människorna och för de svenska medborgarna på vilket sätt innehållet i begreppet medborgarskap skulle tunnas ut, förlora sin kvalitet, förlora sitt värde, om invandrarna fick rösträtt?

Herr talman! Helt klart och kort: Bl. a. höstens socialdemokratiska partikongress har beslutat att partiet skall arbeta för att den här frågan skall utredas. Det är kutym i Sverige att en fråga först skall utredas. Det var likadant när man införde den kommunala rösträtten för invandrarna. Då beslöt riksdagen först att frågan skulle utredas. Om jag inte helt missminner mig togs beslutet om utredning 1973. Beslutet om att införa rösträtten togs sedan 1975 och kunde gälla redan vid 1976 års val. Vår målsättning är fullständiga politiska rättigheter för invandrarna. Vi vet att denna fråga bland invandrarna betraktas som en av de viktigaste rättvisefrågorna. Det visar bl.a. det rösträttsprojekt som statens invandrarverk genomförde efter 1979 års val. I slutrapporten om det projektet sägs det att rösträtten i riksdagsval kan ha haft betydelse för invandrarnas låga valdeltagande i kommunalvalet, och man fortsätter: ”Invandrarna känner sig diskriminerade när de inte har fullständiga politiska rättigheter. I varje fall visar SIVs intervjuundersökning att cirka 70 procent av de intervjuade hade upplevt denna fråga som viktig.”

Herr talman! För den som har följt debatten några år visar det sig, Alexander Chrisopoulos, att inte heller argumenten från vpk:s sida är särskilt förnyade i det här sammanhanget. Jag pekade på i mitt förra inlägg, och jag kan återigen understryka det, att det på internationella planet råder i huvudsak det förhållandet att man har ett samband mellan rösträtt, medborgarskap och valbarhet till riksdagen. I det sambandet ligger, som vi ser det, ett värde för medborgarskapet. Talet om potentiella säkerhetsrisker osv. tycker jag över huvud taget inte har med den här frågan att göra, eftersom vi har sagt att den rätta vägen till rösträtten är att gå via medborgarskapet. Lahja Exner drog in höstens socialdemokratiska partikongress i debatten. Jag noterar att utskottsbetänkandet och reservationen har skrivits efter denna kongress. Huvudpunkten i den socialdemokratiska reservationen är att man vill utvärdera de reformer som har skett och invandrarnas deltagande i den politiska verksamheten. Vid sidan om detta bör också en utredning, som socialdemokraterna föreslår, studera möjligheten att ge invandrarna Nr 29 rösträtt i riksdagsval. Socialdemokraterna har alltså inte tagit ställning i den här frågan, och det är detta jag har velat påpeka, för man får närmast intrycket av i debatten att här finns ett förslag från socialdemokraternas sida att invandrarna skall få rösträtt.
Herr talman! Det är sant att vår argumentation inte har blivit kvalitativt annorlunda från år till år i det här ärendet, men det beror på att vi aldrig har fått några svar på våra frågor. Frågorna är berättigade, och jag hade väl hoppats att diskussionen i dag skulle bli annorlunda i jämförelse med tidigare debatter, men det visar sig att så inte är fallet. Vi får fortfarande inga svar på de frågor som rör den argumentation utskottet använder sig av. Utskottet hänvisar till internationella förhållanden och bedömningar osv., som jag är mindre intresserad av. Det som jag är intresserad av är att från utskottets sida få ett svar på den konkreta frågan: På vilket sätt skulle demokratin i Sverige — jag talar om Sverige och inte om förhållanden i andra länder — bli lidande om invandrarna skulle få rösträtt i riksdagsvalen? Det är en elementär fråga. Alla de hundratusentals människor som berövas denna rösträtt kräver att ni svarar på den frågan. Ännu mera allvarligt är det när utskottet säger att de människor som inte vill förvärva svenskt medborgarskap inte känner tillräcklig samhörighet med landet. 300 000 människor, som inte är svenska medborgare, bor och lever och verkar här. När ni har konstaterat att de människorna inte känner tillräcklig samhörighet med landet, måste ni i rimlighetens namn dra vissa konsekvenser av det. Alla de här människorna frågar sig: Om regeringen och utskottet uppfattar oss på det sättet, vad tänker då utskottet dra för slutsatser av detta? Hur tänker ni behandla oss i en krissituation, när vi enligt deras uppfattning inte har tillräcklig samhörighet med landet? Betraktas dessa människor i en krissituation som potentiella säkerhetsrisker på grund av bristande känsla för samhörighet med landet? Ni borde verkligen svara på frågorna. Ni är moraliskt skyldiga till det. Dessutom borde ni förklara för de svenska medborgarna på vilket sätt innehållet i begreppet medborgarskap kommer att tunnas ut, om invandrarna får rösträtt i riksdagsvalen. På vilket sätt kommer en svensk att bli mindre svensk, om invandrarna också får rösträtt?
Herr talman! Vi känner igen de här argumenten som används även i dagens debatt, men det finns faktiskt vissa andra faktorer som man också bör tänka på innan man tar ställning. Det finns tusentals människor i det här landet — exakt hur många vet jag inte — som har dubbla medborgarskap. Dessa människor är faktiskt både 35 röstberättigade och valbara till den här kammaren, och ingen ifrågasätter detta eller ser någonting konstigt i det. När det gäller att utreda frågan om att införa rösträtt även vid riksdagsval har vi ju också den sedvänjan, att när man ändrar på lagstiftning, försöker man göra det i samarbete eller åtminstone i samråd med de övriga nordiska länderna. Därför är det också rimligt att denna fråga utreds. Utskottets majoritet hänvisar här till den invandrarpolitiska utredningen, men ledamöterna bör veta att den utredningen inte kommer med sitt andra delbetänkande förrän 1984. Vi menar att det i dag finns underlag som bör sammanställas snarast möjligt. Man bör också ta fram faktorer som inte har berörts i någon enda undersökning. Hur upplever t.ex. invandrarna själva sin möjlighet att påverka de politiska besluten? Vad säger invandrarna själva? Därför menar vi socialdemokrater att den här frågan bör utredas snarast möjligt.
Herr talman! Lahja Exner tar upp problemet att det redan i dag finns personer med dubbelt medborgarskap som har rösträtt i två länder. Den gruppen blir ju ännu större, om ett socialdemokratiskt utredningskrav skulle vara att vidga rösträtten. Det har socialdemokraterna själva pekat på som ett problem, och det är därför vi vidhåller sambandet mellan medborgarskap och rösträtt. Utredningstiden tas upp som ett hinder för att invandrarutredningen skulle arbeta med de här frågorna. Men en utredning som tillsätts i dag skulle knappast kunna verka snabbare än inom den tidsram som Lahja Exner här angav. Dessutom tappar man då den helhet som utredningen skall syssla med. Alexander Chrisopoulos säger att han inte har fått några svar. Vi har svarat likadant i de tidigare debatterna. Skillnaden ligger väl däri att svaren inte accepteras. Jag har förut understrukit här i riksdagen att det inte finns någon skillnad i de rättigheter och skyldigheter som gäller. Vad beträffar demokratin är bestämmelserna i regeringsformen, som är grundläggande för vår demokrati, sådana att svenskt medborgarskap är ett villkor för rösträtten och för valbarheten till riksdagen.

Herr talman! Jag skall mycket kort sammanfatta folkpartiets uppfattning i den här frågan. Vi har för det första en positiv grundsyn när det gäller invandrarnas deltagande i svensk samhällsdebatt och svensk politik. Det är värdefullt att de tar full del i det svenska politiska livet. Vi har på olika sätt försökt främja det målet. Vi har varit med om att vidga stödet till invandrarorganisationer, bygga upp stödet till invandrartidningar och utöka informationen till Nr 29 invandrare i olika sammanhang. Vi har också bidragit till att det har blivit fler invandrarprogram i radio och TV. För det andra har vi en positiv syn på att invandrarna får rösträtt. Vi anser att den naturliga vägen till det, liksom hittills, är att allt fler invandrare väljer att ta svenskt medborgarskap. Också det målet har vi på olika sätt försökt främja. Vi har medverkat till att kvalifikationstiden för medborgarskap har sänkts samt i riksdagen föreslagit en ytterligare sänkning för utomnordiska invandrare från fem till fyra år. Det förslaget har vi dock inte fått gehör för hos de övriga partierna. För det tredje avvisar vi socialdemokraternas krav på en ny utredning om invandrarnas deltagande i den svenska politiken. Det gör vi därför att det redan finns två ämbetsverk och tre utredningar som är engagerade i den frågan. Att tillsätta en fjärde utredning tycker vi då vore en överloppsgärning. Det har enligt min mening varit värdefullt att både Alexander Chrisopoulos och Bengt Kindbom i den här debatten har belyst det dubbelspel som socialdemokraterna bedriver. De driver en linje i sina motioner och reservationer, där man är obestämd och yrkar på utredning. Men från denna talarstol driver man en helt annan linje. Detta svajande fram och tillbaka mellan två olika positioner har pågått i många år och har nu ytterligare illustrerats. Jag tycker däremot inte det är bra att vi återigen har fått höra vad som tycks vara ett traditionellt inslag i den här debatten från Alexander Chrisopoulos, nämligen ett svepande omdöme om de svenskar som arbetar utomlands. De tycks enligt Alexander Chrisopoulos vara mer eller mindre kriminella element. Jag tycker att Alexander Chrisopoulos med sin erfarenhet och sina insikter om gruppfördomar skulle hålla sig för god för att komma med så svepande kollektiva omdömen.

Herr talman! Beträffande Daniel Tarschys påstående i slutet av det senaste anförandet vill jag säga att han bör lyssna noggrannare till mina anföranden. Jag har aldrig avsett att angripa utlandssvenskarna som grupp. Däremot har jag angripit de handlingar som vissa av dem har gjort sig skyldiga till. Jag vill ställa en fråga, som det vore intressant att få svar av Daniel Tarschys på i hans egenskap av statsvetare. Rösträttsreformens syfte är ju att ge alla människor möjlighet att påverka det politiska skeendet och samhällslivet i det land där de bor och arbetar. Samtidigt är reformen en garanti för att den politiska ledningens beslut, som ju bestämmer landets utveckling, skall motsvara folkmajoritetens intressen och vilja. Rösträtten och dess koppling till medborgarskapet ger möjligheter åt de människor som bor i ett land, oavsett kön, egendomsförhållanden och bildning, att delta i den politiska beslutsprocessen. Om man nu utgår ifrån att befolkningssammansättningen i ett land är enhetlig, dvs. att alla är medborgare, så sammanfaller rösträttsreformens 37 syfte med bestämmelserna. Men nu förhåller det sig inte så. Till Västeuropa har det skett en arbetskraftsinvandring. I Sverige bor 300 000 människor som inte är svenska medborgare. Rösträttsbestämmelserna, såsom de i dag är utformade, hindrar dessa 300 000 människor från att delta i beslutsprocessen. Och vid de rösträttsbestämmelserna klamrar ni er alltså fast och slår vakt om dem i första hand. Vad är ni egentligen intresserade av: demokratins innehåll och syfte eller bestämmelsernas oinskränkbarhet? Det borde ni kunna svara på.

Herr talman! Det verkar som om Daniel Tarschys inte har hört vad jag har sagt, och därför upprepar jag det: Det är fullständigt klart att vi socialdemokrater arbetar för fullständiga politiska rättigheter för alla invånare i Sverige, både de svenska och de utländska medborgare som är bosatta här.

Herr talman! Jo då, jag har lyssnat till vad Lahja Exner sade. Hon säger precis samma sak nu som hon sade tidigare. Men vad jag påpekar är att det är ganska stor skillnad mellan vad Lahja Exner här säger och vad socialdemokraterna skriver i sina motioner och reservationer. Läser man reservationen, finner man att det där står att en utredning bör få ”i uppdrag att studera frågan, om rösträtten kan utvidgas ytterligare”, men i talarstolen har Lahja Exner redan bestämt sig för att rösträtten skall utvidgas. Det finns här, herr talman, en betydande skillnad mellan vad socialdemokraterna säger och vad de skriver. Det är där skiljelinjen går. Sedan vill jag till Alexander Chrisopoulos säga att jag är ense med honom om att invandrarna bör få rösträtt, men att vi har olika uppfattningar om tekniken. Vår uppfattning är den att man bör få rösträtt genom att få svenskt medborgarskap, och vi är positiva till att så många invandrare som möjligt skaffar sig svenskt medborgarskap. Vi är beredda att underlätta den processen genom att sänka kraven för att få svenskt medborgarskap. Vi tycker det ligger ett värde i att man håller samman skyldigheter och rättigheter i ett knippe, och detta knippe kallas för medborgarskapet.
Herr talman! När jag lyssnar på alla gamla argument från de borgerliga ledamöterna, kommer jag att tänka på en del debatter gällande valinformation till utlandssvenskarna och deras möjligheter till delaktighet i den svenska politiken. Tänk vilket engagemang och vilken vältalighet som utvecklas vid dessa debatter! Tänk om kammarens borgerliga ledamöter kunde använda en tiondel av denna känsla och vältalighet för att de i Sverige bosatta, arbetande och skattebetalande utländska medborgarna skulle få sin möjlighet till ökat politiskt inflytande utredd!
Herr talman! För att ytterligare förtydliga vad jag menade när jag talade om vissa svenskar som visserligen är svenska medborgare men arbetar emot landets intressen, upprepar jag nu vad jag sade i mitt tidigare anförande och säger att de personer som av skatteskäl valt att bosätta sig i ett annat land eller som smugglar valuta ur landet anses ha samhörighet med landet så länge de behåller sitt svenska medborgarskap. Otvivelaktigt finns det sådana personer, men det innebär inte att alla som är utomlands kan betraktas som sådana. Detta var ett förtydligande av vad jag tidigare sade. Det är ledsamt, men man måste betrakta innehållet i Lahja Exners.
Herr talman! Jag syftar på Daniel Tarschys replik, där han berörde Lahja Exners anförande. Jag vill säga att det är ledsamt att Lahja Exners anförande gör att Daniel Tarschys och jag är överens på den här punkten. Men det fritar inte folkpartiet från dess ansvar. Det är bra att Daniel Tarschys konstaterar att folkpartiet har en positiv uppfattning om rösträtt för invandrare, och jag hoppas att han fullföljer detta och i konsekvens med sin uppfattning röstar för vårt förslag.

Herr talman! Jag begär ordet på sista tampen bara för att säga att när vi diskuterar den här frågan bör vi vara angelägna om att visa försiktighet med siffrorna. Lahja Exner sade att denna debatt gällde en åttondel av landets invånare, och senare har det talats om 300 000 personer. Men vad som åsyftas är, såvitt jag förstår, att införa samma rättigheter i riksdagsval som i kommunala val. Det innebär att man önskar införa rösträtt för de invandrare som har varit i landet mer än tre år och tio månader, som är den reella kvalifikationstiden enligt nuvarande lagstiftning. Då kommer man ner i ett mycket lägre antal personer än om man räknar alla de invandrare som inte är svenska medborgare. Får jag upprepa att vi från vår sida är positiva till att invandrarna får rösträtt. Vi tycker att det är angeläget att sträva i den riktningen. Vi vill på allt sätt stödja invandrarnas aktivitet i svensk politik. Men vi vidhåller tanken att det är bäst att detta sker på ett sådant sätt att man inom ramen för medborgarskapet ger rösträtt till de invandrare som så önskar.

Herr talman! I föreliggande betänkande har vi sammanfört en rad frågor som rör författningen i vidare mening, dvs. det demokratiska systemets villkor. Som de uppmärksamma lyssnarna upptäckt, har debatten strukturerats på det sättet att den berört tre områden: en debatt har handlat om kollektivanslutningen till politiskt parti, en debatt om rösträtt för invandrare också i riksdagsval, och meningen är att den återstående delen av dagens debatt i detta ärende skall handla om sådana förslag där det direkt krävs ändringar av grundlagar och riksdagsordning. Jag skall för min del uppehålla mig vid författningsfrågorna i trängre mening. Hilding Johansson framförde en del allmänna reflexioner i sitt anförande, och jag skall be att få återkomma till dem avslutningsvis. Först skall jag säga något om de frågor som rent praktiskt har behandlats i det betänkande som vi har att ta ställning till just nu. I betänkandet behandlas några vpk-förslag, som jag förmodar att senare talare kommer att yrka bifall till. Vpk återkommer således med kravet på republik. Riksdagen har vid upprepade tillfällen avslagit liknande krav, och jag har i tidigare debatter sagt att denna fråga är rätt passé i vår författningsdiskussion. Med det menar jag att den inte känns särskilt angelägen. Vi kodifierade vid författningsreformen 1974 den utveckling som länge varit i gång i vad gäller monarkins ställning. Monarken har inte längre ens formellt några politiska maktbefogenheter. Uppgifterna är helt representativa. På detta sätt har vi i vårt samhällsliv bevarat en institution med en mycket lång historisk tradition. Det torde vara få som ens ur strikt principiell synpunkt finner detta stötande. Tvärtom är det med säkerhet så, att monarkin med den utformning den fått åtnjuter stor uppskattning bland medborgarna i vårt land. Ett avskaffande av monarkin skulle således vara en åtgärd som går stick i stäv mot en överväldigande folkmening. Det är väl också insikten om detta som fått socialdemokraterna att under årtionden avstå från att aktualisera det krav på republik som de har inskrivet i partiprogrammet.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 Man kan naturligtvis alltid hävda att det ur principiell, demokratisk synpunkt inte är tillfredsställande att partier som inte når upp till fyraprocentsstrecket blir utan representation i riksdagen. Det är inte bara vpk, utan även en rad småpartier utanför riksdagen som tycker så. Mot detta står de risker för det parlamentariska systemets funktionsduglighet som en uppsplittring av riksdagen på ett stort antal småpartier medför. 48 En sådan uppsplittring kan dels ge småpartier ett inflytande som går långt utöver vad som svarar mot deras andel av väljarkåren, dels få en förlamande verkan på riksdagens arbete. Vi vet ju att det kan vara kämpigt nog för den svenska riksdagen med fem partier. En kraftig utökning av detta antal skulle sannerligen inte göra det lättare för riksdagen att klara av sina uppgifter. Vi debatterar den här frågan varje år, och jag har i tidigare debatter gjort ganska vida svep över andra länder, där man har en mycket låg spärr eller ingen spärr alls. Jag skall inte nu upprepa dessa rundsvep, utan nöjer mig med att hänvisa till Danmark, eftersom det är aktuellt med val där igen. I Danmark har man en spärr på 2 20. I det upplösta folketinget satt tio partier, varav fyra hade mindre än 4 96 av väljarna bakom sig. Jag har då bortsett från representationen från Färöarna och Grönland. De flesta bedömare i Danmark torde vara ense om att den stora partisplittringen — vilken är en direkt följd av den låga spärren — är en viktig orsak till den politiska instabiliteten. Man tvingas ta till val till folketinget vart och vartannat år, vilket är uttryck för en uppgivenhet i vad gäller möjligheten att komma till beslut i viktiga sakfrågor. När valet är över är partisplittringen lika stor, och de sakliga problemen är lika stora eller större. Erfarenheterna från Danmark, där man dock har en spärr på 2 20, är således inte särskilt uppmuntrande för dem som vill ta bort spärren helt och hållet i vårt land. Utskottet har således goda skäl när det enhälligt avstyrker vpk:s förslag.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 I den reservation som finns i utskottsbetänkandet är man visserligen ganska försiktig — den mynnar ut i ett krav på en översyn av valkretsindelningen —, men av en mening i reservationen framgår det vad man egentligen är ute efter. Den meningen lyder: ”Enindelning av landet i flera och mindre valkretsar skulle som framhålls i motionen kunna innebära nya förutsättningar för majoritetsbildningen i kammaren.” Och om man går till den motion som är underlag för reservationen, så är saken helt klar. I motionen talar man om att slopa utjämningsmandaten och att gå över till en fördelning av valkretsmandaten med d'Hondts fördelningsmetod. Om man fick gehör för sådana tankegångar — och det är tydligen socialdemokraterna inne på, om jag tolkar Hilding Johansson rätt — så skulle det leda till en kraftig överrepresentation för det största partiet. Socialdemokraterna skulle med andra ord kunna få majoritet här i kammaren trots att man låg mycket långt från majoriteten i valmanskåren. Utan att störas av att man hade väljarmajoriteten mot sig skulle man således i lugn och ro kunna genomföra t.ex. de omstridda löntagarfonderna. De här tankegångarna från socialdemokraternas sida är sannerligen rätt häpnadsväckande, och de förtjänar att ordentligt dras fram i ljuset. Jag föreställer mig, att om detta är en grundad mening inom det socialdemokratiska partiet, kan det bli en betydelsefull fråga i den kommande valrörelsen. Vi vet ju alla hur socialdemokraterna lidit av att ha Nr 29 förlorat regeringsmakten under ett par perioder — lamentationerna över detta har ju varit många och svårartade. Men att det skulle ta sig sådana här uttryck är ändå förvånande. Kan man inte nå den eftertraktade majoriteten genom öppen och jämlik kamp om väljarna, så skall det ske genom manipulationer med valsystemet till det egna partiets fördel. Utskottsmajoriteten avstyrker förslaget. Det är min förhoppning att riksdagen skall göra likaledes. Det proportionella valsystemet bör vi behålla, även om folkets röstning stundom går socialdemokraterna emot. Herr talman! Jag övergår nu till att tala om ett par frågor där vi centerpartister är reservanter. Den första frågan gäller folkomröstningsinstitutet. Reservationen mynnar ut i krav på att en utredning skall få i uppgift dels att utvärdera erfarenheterna av de folkomröstningar vi haft, dels att överväga ändrade regler för folkomröstningar i andra frågor än grundlagsfrågor, där vi redan har mycket strikta regler. I motion 491 till förra riksmötet och i tidigare debatter har vi utförligt motiverat det krav som nu finns i reservationen. Det är ju så att det rådgivande folkomröstningsinstitutet i den tappning vi prövat det är behäftat med allvarliga brister — det tror jag ingen kan förneka. Författningsregleringen är rent rudimentär. I grundlagen talas endast om att rådgivande folkomröstning skall beslutas av riksdagen genom lag. Vad innehållet i denna lag skall vara är i realiteten överlämnat till förhandlingar mellan partierna. Det gällert.ex. sådana viktiga frågor som hur många och vilka alternativ som skall få förekomma i omröstningen, hur dessa frågor i detalj skall vara utformade, hur kampanjerna skall finansieras och hur medlen skall fördelas på företrädare för olika alternativ. När omröstningen är genomförd så uppkommer frågan om hur omröstningsresultatet skall tolkas. Detta gäller principiellt vilken effekt den rådgivande folkomröstningen skall ha. Är riksdagen bunden av utfallet eller inte? Och hur länge är riksdagen bunden? Eftersom riksdagen enligt författningen formellt är suverän uppkommer den moraliskt politiska frågan om riksdagen över huvud taget efter t.ex. några år kan fatta nya beslut som går stick i stäv med folkomröstningsresultatet utan att anordna en ny folkomröstning. Tolkningsfrågan blir naturligtvis speciellt besvärlig när fler än två alternativ förekommer och inget alternativ får majoritet. Vi minns hur det var efter atomkraftsomröstningen. Ingen av de tre linjerna vann majoritet. Men efter omröstningen föll företrädarna för linje 1 och linje 3 i varandras armar och påstod att de tillsammans hade fått majoritet, detta trots att valsedlarna inte var identiska. Och fortfarande har jag inte sett någon tillfredsställande semantisk förklaring på att ordalydelsen ”högst 12 aggregat” innebär att 12 aggregat skall byggas. Ordet förlorade plötsligt sin sekelgamla innebörd. Men jag bortser från semantiken. Vi motionerade i den här frågan, innan folkomröstningen om atomkraften var aktuell. Det var ju rätt lätt att se att svårigheter av det slag som jag här nämnt kunde uppkomma. Den senaste folkomröstningen bekräftade till fullo att vi hade rätt. Och vad händer nu om det i riksdagen om något år skulle finnas majoritet för byggandet av 25 aggregat eller ett otal kvartersaggregat av den 45 typ som så livligt diskuterats? Kan riksdagen besluta om detta eller kan den det inte? Vår författning ger inget annat besked än att riksdagen mycket väl kan ta ett sådant beslut, men nog skulle det lika fullt väcka förundran och debatt bland allmänheten om riksdagen slog in på den vägen. När vi började ta upp den här frågan var det många som menade att det inte skulle bli några fler folkomröstningar, och Hilding Johansson vill ju helst inte att det skall förekomma några sådana. Det var, sade man då, ingenting att bry sina hjärnor med. Så fick vi den i sak mycket viktiga omröstningen om atomkraften. Men även därefter var det många som menade, att nu hade vi folkomröstat färdigt. Mot den bakgrunden är det av stort intresse att se att den ena stämman efter den andra nu höjs för att vi skall ha en folkomröstning om löntagarfonderna, om nu socialdemokraterna skulle framhärda med sitt krav på dylika fonder. T. o. m. LO:s ordförande, Gunnar Nilsson, har varit inne på dessa tankar, om man får tro vad som stått i tidningarna. Själv anser jag att en så viktig och för hela samhällsstrukturen avgörande fråga bör underställas medborgarna direkt. Om det nu blir en omröstning, så står vi där lika dåligt förberedda som inför folkomröstningen i atomkraftsfrågan, och samma slags förvecklingar kan förväntas. Om riksdagen vill stå bättre rustad bör den nu godta förslaget i centerreservationen till vilken jag yrkar bifall. Den andra fråga som vi centerpartister reserverat oss i — denna gång tillsammans med folkpartisterna — gäller det som rubricerats Riksdagens arbetsformer m.m. I botten ligger en centermotion, som i sin tur anknyter till tidigare motioner från vårt håll. Eftersom jag personligen under årens lopp här i riksdagen lagt ned ett betydande intresse på de frågor det här gäller och eftersom jag tycker att de är viktiga, kommer jag att uppehålla mig vid dem med en viss utförlighet. Vad det i grunden gäller är förutsättningarna för riksdagsledamöterna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag som valda ombud för Sveriges folk, som det brukar heta i högtidliga sammanhang. Som jag ser det är det två huvuduppgifter eller kanske snarare två kategorier av huvuduppgifter som vi skall försöka fullgöra. Till den ena kategorin hör det som har direkt samband med arbetet i riksdagen och uppdrag som har nära anknytning med riksdagsarbetet. Vi vet alla att detta arbete mycket väl kan fylla vår dag från morgon till sena kvällen, även om det — om man skall dömat.ex. av des.k. politikerföraktartiklar som då och då flyter in i pressen — tycks vara många som tror att vi enbart går här i Stockholm och drar benen efter oss. Den andra kategorin omfattar allt det som rör kontakter med väljare, partimedlemmar och allmänheten i stort. Detta är enligt min mening lika viktigt som själva riksdagsarbetet. Det är nödvändigt att riksdagsledamöter har tid och möjlighet att röra sig bland andra människor än dem som befolkar riksdagen, att vi kan delta i debatter, att vi kan ta del av partiarbetet i det område vi kommer ifrån, att vi dessutom kan få litet pauser för inläsning av nya sakområden och att vi kan leverera ett och annat papper till tidningarna, för att ta några exempel. Och någon tid bör vi helst också ha över för Nr 29 privatlivet. Tillsammantaget blir naturligtvis allt det som faller in under de här båda kategorierna rätt mycket, och hur vi än gör får vi nog vänja oss vid att gå omkring med konstant dåligt samvete för att vi inte kan leva upp till alla krav. Men vad vi trots allt kan göra är att försöka finna sådana arbetsformer här i riksdagen att förutsättningarna för att vi skall kunna fylla ut det ansvar vi tagit på oss blir det bästa. Själva det faktum att det politiska arbetet har en tendens att kontinuerligt växa i omfång och komplexitet är ett särskilt skäl för detta. Vi vet alla att det är en betydande ryckighet i riksdagens arbete. Arbetsbelastningen är ojämn. Det är svårt att planera in verksamheter utanför riksdagen på litet längre sikt. Vissa tider av året är vi praktiskt taget fångar i riksdagshuset veckorna i ända. Frågan är om det verkligen behöver vara så här. Det bör kanske understrykas att detta med riksdagens arbete inte i första hand är något som har med riksdagsledamöternas personliga bekvämlighet att göra. Vad det gäller är ju hur vi skall kunna fylla de krav som ställs på riksdag och ledamöter i ett modernt demokratiskt system. Och det är nog detta vi får ägna oss åt. Det framhålls ibland att riksdagsledamöterna kontinuerligt borde upprätthålla sin civila syssla vid sidan om riksdagsuppdraget för att vi inte skall glömma bort hur det känns ute i yrkeslivet. Detta tror jag inte så mycket på, även om tankegångarna bakom sådana propåer i och för sig är mycket beaktansvärda. Vi får nog vänja oss själva och allmänheten vid att det i huvudsak är ett heltidsuppdrag så länge vi sitter i detta hus. Det skall naturligtvis inte förnekas att det — vilket Hilding Johansson var inne på — undan för undan har gjorts försök att rationalisera riksdagsarbetet, och en del smärre resultat har det väl blivit. Och det går kanske att hitta på ytterligare förbättringar inom den nuvarande ordningens ram. Men att det den vägen skulle kunna bli några större förändringar tror jag inte ett dugg på. Det krävs nämligen enligt min mening djupare grepp i påsen, och det är vad vi föreslår i motion och reservation. Vad vi menar är att själva uppläggningen av riksdagens arbetsår reser hinder för en bättre tingens ordning. Vad som hände vid omläggningen till riksdagsstart på hösten — vilken i och för sig var nödvändig — var att denna omläggning stannade upp på halva vägen. Riksmötet börjar endast i strikt formell mening på hösten. Den reella strukturen på riksdagens arbetsår är i grunden densamma som i gamla dagar. Budgetförslaget kommer i januari. Då börjar också den allmänna motionstiden löpa. Huvudparten av alla större propositioner kommer också under våren. Detta är inte, som en del tycks tro, något utslag av regeringars nonchalans mot riksdagen. Det är en följd av att kanslihuset under hösten i hög grad är upptaget av förberedelserna för budgetpropositionen. Först när den är ur händerna, blir det tid för följdpropositioner till budgeten och större lagpropositioner. En betydande 4 del kommer i sista momangen. Resultatet av detta känner vi väl. Det blir en mycket besvärande stockning i riksdagen fram på vårkanten. Nu kan man visserligen skjuta en del till hösten, men hittills har inte den möjligheten fungerat särskilt bra. De flesta regeringsförslagen är av den karaktären att de bör behandlas innan det nya budgetåret startar den 1 juli. Det som skjuts upp är i realiteten i huvudsak motioner som väckts under allmänna motionstiden och som inte är direkt knutna till budgetförslagen. I princip kan det f. ö. diskuteras om det är riktigt att skjuta ärenden från ett riksmöte till ett annat. Särskilt stötande blir det när det ligger ett val mellan riksmötena. Varje riksmöte borde enligt min mening rensa bordet. En följd av den gällande ordningen är f. ö. ett betydande dubbelarbete. Samma frågor — framför allt i motioner — kommer igen både höst och vår. Det riksdagen behandlat i december dyker upp i nya motioner i januari. En rad andra komplikationer som finns angivna i motionen skall jag inte upprepa här. Summan blir att det naturliga borde vara att regeringen lägger fram budgetförslaget när riksdagen samlas på hösten och att den allmänna motionstiden också infaller då. Riksdagen kunde då under hösten ägna den allra största delen av sitt arbete åt budgeten och vara klar med denna i slutet av november eller början av december. Och den nya budgeten kunde träda i kraft vid årsskiftet eller, om det skulle bli knepigt på grund av helgdagarna, en bit in i januari. Våren skulle riksdagen kunna ägna åt kvarvarande motioner och åt de propositioner som regeringen kunde göra färdiga under hösten, eftersom man då inte var upptagen med något budgetarbete i vad gäller den stora samlade budgeten. Propositionerna kunde således droppa in i lagom takt i stället för att, som nu, komma som störtskurar i mars och april. Så här har man det i alla anständiga länder som vi har anledning att jämföra oss med. Det är således inget revolutionerande förslag. Det är snarast en anpassning till en väl beprövad parlamentarisk praxis. Det är inte helt nödvändigt, men det bästa skulle utan tvivel vara att som en konsekvens av denna budgetordning flytta de allmänna valen till slutet av våren eller början av sommaren. Om valen resulterade i ny regering, skulle denna ha sommaren på sig att bl.a. förbereda en egen budget inför mötet med riksdagen på hösten. Vårval skulle också ha en del andra fördelar. Valen skulle komma som en naturlig kulmen på vårens riksdagsarbete, och man skulle komma från den utdragna valkampanj som vi nu har med en i grunden konstlad och ansträngd nytändning i augusti. Vad har nu detta att göra med de frågor som jag inledningsvis tog upp när jag började tala om detta ämneskomplex? Svaret är rätt givet. Själva den omläggning som jag här kortfattat har beskrivit skulle ge ett jämnare och säkrare tempo i riksdagsarbetet. Men det skulle också bli möjligt med en tämligen fast planering av riksdagsarbetet för riksmötet som helhet, i stället för som nu i bästa fall månad för månad. Det skulle också göra det möjligt att realisera fullt ut ett annat önskemål som jag tidigare drivit och som finns med i motion och reservation. Det önskemålet gäller regelbundet återkommande riksdagsfria veckor. Detta Nr 29 skulle, som jag tidigare i motioner och anföranden genom åren visat, vara till direkt nytta för själva riksdagsarbetet. Men framför allt skulle det öka möjligheten för riksdagsledamöterna att upprätthålla de kontakter med hemort och allmänhet som jag inledningsvis angav som en av de två viktiga kategorierna av uppgifter för riksdagsledamöterna. Som ett resultat av vårt motionerande i början av 1970-talet har vi fått några sådana riksdagsfria veckor. Jag har hört mig för bland riksdagskolleger om utfallet. Det har varit enbart positiva reaktioner. Genom dessa riksdagsfria veckor har man kunnat plocka almanackan full med möten och kontakter av det slag som de här veckorna är avsedda för. Jag har noterat att någon enstaka har missuppfattat det hela ungefär på samma sätt som Expressen gjorde när jag tidigare framförde förslaget, nämligen att detta var tillkommet för att lata riksdagsmän skulle få ytterligare tillfälle att utöva sin lättja. Men att sådant förekommer tillhör de absoluta undantagen. Till saken hör att det är utomordentligt svårt att få in fler riksdagsfria veckor med den ordning som nu gäller. Det finns således rader av goda skäl för riksdagen att biträda reservationen. Av skäl som jag här anfört — och andra som jag inte hinner redovisa — ber jag alltså att få yrka bifall till reservationen. Även om jag drar över med någon minut, skulle jag vilja säga ett par ord om Hilding Johanssons allmänna synpunkter på bl.a. grundlagskommitténs arbete. Det är riktigt att grundlagskommittén misslyckades att nå enighet eller att nå mera samlade lösningar på angelägna problem. Men det berodde inte på något slags tidsbrist — så uppfattar i varje fall inte jag det — utan på frånvaron av vilja hos socialdemokraterna att ta ställning. Vi hade ju på den andra kanten ganska klart för oss hur vi ville ha det — fyraåriga mandatperioder och saxade val för att ge riksdagen längre perioder av arbetsro och för att få bort den koppling mellan kommunalval och riksdagsval som utan tvivel lägger en hämsko på den kommunala exponeringen av den kommunala demokratin. Det var själva huvudbiten i kommitténs arbete, och där är det ju så att man helt enkelt får bestämma sig. Det är inte så mycket att utreda. Nu skall vi visserligen fortsätta med grundlagskommitténs arbete, och personligen skall jag naturligtvis inte döma ut denna fortsättning, innan jag har sett hur den fungerar. Men jag vet liksom inte vad det är för nya idéer som man skall kunna kasta in i debatten. Är det så att socialdemokraterna gör frågan om överrepresentation för ett stort parti till en stor fråga, då tror jag nog att den fortsatta beredningen är dömd att misslyckas redan innan den har startat. Fru talman! Jag har redan yrkat bifall till våra reservationer, och jag ber att i övrigt få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vet inte om det tjänar så mycket till att Hilding Johansson och jag utbyter synpunkter på och åsikter om varandras mentalitet. Vi är sådana som vi är. Det brukar sägas att människan har stabiliserat sig i 20-årsåldern och att det sedan är ett närmast hopplöst företag att försöka få henne att förändra sig. Vad gäller den fortsatta utredningsverksamheten skall jag naturligtvis vara öppen för alla de förslag som Hilding Johansson kan komma fram till. Jag har en känsla av att vi har så att säga uttömt det befintliga skafferiet. Det finns en typavutredningsarbete som jag ogillar, och det är när man långhalar en fråga därför att man inte i klartext vill säga vad man står för — trots att alla fakta har lagts fram och alla tänkbara alternativ har varit uppe till diskussion. När man kommit så långt bör man naturligtvis helt enkelt ta ställning i den fråga som man är satt att utreda. Vad man skall vinna på att långhala i ett sådant läge Nr 29 har jag svårt att se. Onsdagen den När det sedan gäller frågan om krav på överrepresentation från 18 november 1981 socialdemokraternas sida för att komma till rätta med vad de tycker är en parlamentarismens kris verkar det nu som om Hilding Johansson backar ordentligt. Tankegången i reservationen var dock att detta är ett alternativ som skall utredas, och det präglade Hilding Johanssons anförande i mycket stor utsträckning. Kritiken mot det nuvarande systemet mynnade ut i att om man hade överrepresentation för ett stort parti, skulle alla problem lösa sig. Vad sedan gäller frågan om mindre valkretsar minns Hilding Johansson mycket väl att den frågan diskuterades i en utredning där vi båda satt med. Den hade faktiskt ett förslag som gick ut på remiss, men socialdemokraterna ville inte vara med på att realisera det. Det var — väl att märka — ett förslag som skulle innebära möjligheter till närmare kontakt mellan väljare, kandidater och valda utan att man rubbade det proportionella mandatfördelningssystemet, och det tycker jag är viktigt. Vidare ställer Hilding Johansson till mig bl.a. frågan om jag vill ha beslutande folkomröstningar eller ej. Jag skulle kunna ställa en motfråga till Hilding Johansson: Vad är det vi har nu? Enligt författningen har vi rådgivande folkomröstning, men vad fick vi uppleva i kärnkraftsfrågan? Jo, att det ena partiet efter det andra gjorde uttalanden innebärande att hur folkomröstningsresultatet än blev,så skulle det respekteras. Har vi alltså i realiteten ett beslutande eller ett rådgivande folkomröstningsinstitut? Och vad händer om det efter ett eller två val skulle bli — vi vet inte hur väljaropinionen ändras — en sådan majoritet här i riksdagen att den helt plötsligt säger att en kraftfull utbyggnad av kärnkraften skall sättas i gång? Skall man då ha en ny folkomröstning eller ej? Frågan om budgetåret får jag, eftersom fru talmannen nu knackar med klubban, återkomma till i nästa replik.